Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att det var bra att vi äntligen fick en debatt om innehållet och om begreppet likvärdig utbildning och om kunskaper och färdigheter. Det var bra att Lars Gustafsson försökte reda ut vad man menar med ''likvärdig'' och ''likvärdig utbildning''. Det visar att det behövs en ganska omfattande bevisföring för att klarlägga vad man menar med ''likvärdig'', som i propositionen används i en mängd olika betydelser. Därtill kommer andras tolkning, skolöverstyrelsens t.ex. Jag instämmer i mycket av det som Lars Gustafsson sade. Däremot anser jag inte att vårt krav är tillgodosett. Självklart skall skolan stödja varje elevs utveckling, men det är inte detsamma som att låta varje elev utvecklas maximalt. Ett av grundfelen med vår skola är ju att den inte har haft inriktningen att låta varje elev utvecklas maximalt efter sina förutsättningar. Sedan tycker jag inte att det anges tillräckligt tydligt att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter och att denna huvuduppgift är överordnad andra uppgifter. Att inte denna skolans överordnade uppgift klart och tydligt anges medför att det blir en sorts dubbelt budskap. Det är svårt för dem som är verksamma i skolan att tyda detta. Den övergripande signalen måste vara klar i valsituationer, för både lärare och skolledare, att huvuduppgiften är att ge kunskaper och färdigheter. Ett resultat av att den signalen inte ges i dagens skola är stoffträngseln. Vi har krävt att ämnena skall ses över, att sådant som är mindre viktigt tas bort och att man när något nytt förs in skall ta bort något annat. Det är en utomordentligt grannlaga uppgift, men det är särskilt viktigt i en situation när man decentraliserar och avreglerar att det är klart utsagt att skolans huvuduppgift, överordnad andra, är att ge kunskaper och färdigheter. När det gäller våra synpunkter på fristående skolor vill jag understryka att det klart skall sägas att de skolorna är jämbördiga med andra. Det görs inte, och därav vår reservation och vårt krav på ett nytt lagförslag. Till sist vill jag säga något om klasstorlekarna som jag inte har kommenterat förut. Moderata samlingspartiet har ett särskilt yttrande där vi anser att undervisningsgrupperna självfallet skall vara så små som möjligt men att detta är någonting som skall avgöras lokalt efter de olika förutsättningarna.

Herr talman! Det var bra att Lars Gustafsson nämnde vårt tillkännagivande om lektorer. Det hör också till den här listan som gör att jag satte ett något högre betyg på utskottets betänkande än på propositionen. När det gäller klasstorlekar finns i min argumentation ett drag av ''vad var det jag sa'' eller ''betalt och kvitterat''.

Jag tänkte ägna huvuddelen av den här repliken åt frågan om självstyrande skolor, för jag tycker att den är intressant. Vi är överens om att mera skall bestämmas lokalt. Det finns formuleringar om det både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Att det då emellanåt kan inträffa intressekonflikter, det vet vi av verkligheten, och det är lätt att föreställa sig att det uppstår sådana i framtiden. Föräldrar, elever och lärare på en gymnasieskola tycker att verksamheten är ganska bra som den är. Den kommunala skolstyrelsen anser att gymnasieskolan skall tillföras en viss yrkesinriktad linje därför att det vore bra för orten. Det är alltså två åsikter som står emot varandra. Jag tycker att det inte är alldeles enkelt att tala om vilken av de båda åsikterna som skall få göra sig gällande. Min poäng med en lagstiftning som ger stöd åt de lokalt verksamma är att sådana intressekonflikter på något sätt skall kunna överprövas. Jag ser framför mig att konflikter av den här typen får hanteras av t.ex. förvaltningsdomstol, där skolstyrelsen med sina politiska målsättningar och med stöd av lagstiftning driver sin uppfattning och där de lokalt verksamma med stöd av lagen om självstyrande skolor hävdar sin mening. Därefter får en tredje part slita tvisten. Vi kan polemisera om detta. Både socialdemokraterna och t.ex. folkpartiet liberalerna strävar både i fråga om resurser och val av skola i en riktning som gör att dessa problem uppkommer. Det är därför riktigt med en positiv dialog.
Herr talman! Jag vill än en gång ta upp förslaget om att överlämna till en juridisk person, t.ex. en ekonomisk förening där föräldrar ingår, att driva exempelvis en Montessoriskola eller annan fristående skola. Att utreda hur detta juridiskt skall kunna ske det bör väl inte vara farligt. Alla borde enligt betänkandet ha rätt att starta profilskolor. Lars Gustafsson säger att vi inte kan få det bättre och att dessa fristående skolor skall stå sida vid sida. Men det finns ju fortfarande hakar kvar, och vi har genom vår reservation på denna punkt velat peka på dessa. Som jag tidigare sade arbetar rätt många kommittéer, utredningar och beredningar, som skulle kunna se över också denna fråga. Vi behöver alltså inte arbeta fram något förslag här och nu. Vår reservation nr 18 går ut på att förenkla statsbidragssystemet genom att dela upp statens bidrag till kommunerna på dels ett utjämningsbidrag, dels en elevpeng, dels ett barnomsorgsbidrag, som går till institutionerna. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det förslaget. Vi anser att det innebär en förenkling jämfört med det nuvarande systemet, som inrymmer en hel del viktningsvariabler.

Herr talman! Nu säger Lars Gustafsson att vi kanske är överens om att vi vill öka inflytandet. Men socialdemokraterna och vänsterpartiet skiljer sig åt när det gäller hur elevinflytandet skall öka. Det är något förvånande att utskottets ordförande nu anger detta skäl för att våra partier inte kunnat komma överens i denna fråga. Vi i vänsterpartiet anger ju inte i vår motion eller reservation hur elevinflytandet skall öka. Anledningen härtill trodde jag att jag hade klargjort i mitt anförande. Vi tror inte att vi har några universallösningar. Men jag anser att det borde vara möjligt att föra en diskussion om hur elevinflytandet skall kunna ökas. Därför borde man kunna bifalla vårt yrkande att riksdagen skall begära ett förslag från regeringen. Också i en decentraliserad skola måste det vara möjligt att diskutera vad vi tycker är ett mycket allvarligt problem, nämligen den väldokumenterade bristen på elevinflytande. Man borde därför föreslå åtgärder för att underlätta och öka elevinflytandet. Detta skall inte förväxlas med en central reglering. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför Lars Gustafsson använder argument mot centrala reglers begränsade betydelse för ett elevinflytande. Vi har inte föreslagit någon central reglering av hur elevinflytandet skall gå till. Vad vi har föreslagit är att elevernas rätt till inflytande klart skall framgå av skollagen. Det gör vi eftersom vi anser att skollagen bör vara ett centralt rättesnöre för all verksamhet i skolan. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt anförande: Riksdagen kan aldrig kommendera fram en bra skola. Det kommer till sist an på dem som har sin dagliga verksamhet i skolan. Men vi kan genom olika beslut försvåra eller underlätta en positiv utveckling i skolan. Det är en sådan diskussion jag efterlyser, och jag hade hoppats att vi skulle ha kunnat komma överens om att inleda en sådan diskussion och utifrån den komma fram till de åtgärder som skulle kunna underlätta och öka elevinflytandet.
Herr talman! Till Ann-Cathrine Haglund vill jag säga att jag citerade ganska mycket därför att jag ville visa att de formuleringar som moderaterna har i sina reservationer och i ett särkskilt yttrande och formuleringarna dels i utskottsbetänkandet, dels i andra dokument som är viktiga i det här sammanhanget ligger oerhört nära varandra i vissa avseenden. Jag förstår att jag inte kan övertyga Ann-Cathrine Haglund på den här punkten, utan hon får tycka att uttrycket ''att utvecklas maximalt efter sina förutsättningar'' är någonting annat än vad som står i dessa dokument. Min förhoppning är bara att vi genom en sådan här debatt för andra skall kunna påvisa skillnaderna i valörerna. Jag tycker nästan att vi närmar oss en semantisk diskussion på den här punkten. Det glädjer mig att Ann-Cathrine Haglund tonade ned det annars så vanliga kulsprutemässiga hamrandet om hur dålig den svenska skolan är. Hon gjorde det i varje fall i sin replik. Låt mig sedan till Lars Leijonborg säga att det inte var jag som satte upp någon prislapp. Jag bara konstaterade att vänsterpartiet har en reservation, där man anger den summa som partiet vill lägga på. Den summan var Lars Leijonborg nära att halka på. I sista stund vek han av, men han kan ju hoppa på den summan igen. Jag hade alltså inga prislappar, utan jag bara konstaterade att det finns en reservation som Lars Leijonborg kan ansluta sig till om han kan få sitt parti bakom sig i fall han vill lägga på mellan 700 och 800 milj.kr. Så till frågan om självstyrande skolor. Lars Leijonborg säger att lagstiftningen är ett stöd i det sammanhanget. Men om man jämför hela formuleringen i folkpartiets reservation med utskottets formulering finner man att det inte föreligger någon skillnad i sättet att förankra det hela. Folkpartiets förslag är inte säkrare, sett ur de berördas synpunkter, än utskottets formulering. Det tycker jag att man skall göra klart för sig. Jag sade, Ylva Johansson, att försöken att lagreglera centralt inte varit särskilt framgångsrika. Det har erfarenheten visat, och det borde man kanske ta till sig. Den generella regleringen hänvisade jag till genom citatet ur skollagen om de demokratiska grundvärderingarna. Det är det generella man kan säga centralt. Sedan får man på lokal nivå tolka lagen. Genom att det står i lag kan det prövas i olika sammanhang. Det borde räcka i fråga om central reglering. Annars blir återigen allmänna formuleringar, som inte är särskilt mycket att hålla sig i när man kommer till den konkreta situationen i skolan.

Herr talman! Det är riktigt att Lars Gustafssson inte kan övertyga mig. Det är inte bara en semantisk skillnad, utan det gäller frågan om att vara tydlig när man formulerar mål och vad skolan skall innehålla, hur läroplanerna skall utformas samt vilka kunskaper och färdigheter eleverna skall få, vilken kvalitet vi skall ha på skolan. Jag håller förvisso med dem som sagt att det finns mycket fint i den svenska skolan. Det görs fantastiska insatser av elever och lärare och även av väldigt många föräldrar. Men det finns problem, och de flesta av problemen bottnar just i att man inte varit tillräckligt tydlig när det gäller skolans huvuduppgift, dvs. att det inte ses som skolans huvuduppgift att bibringa kunskaper och färdigheter. Det är så väldigt mycket annat som skolan skall göra. Man får tecken på det när man undersöker lärarnas attityder till sitt arbete. Lärarna talar då om stress och en känsla att inte hinna och orka med. Man märker att lärarna flyr yrket och lärarutbildningen inte är tillräckligt attraktiv. Det är precis detta det handlar om. När vi nu skall lägga ut ansvaret till verksamheten, är det särskilt viktigt att man är tydlig på de här punkterna, så att det blir en klar signal om vad lärarna skall ägna sig åt i sitt arbete. Det är därför vi har krävt en definition av begreppet ''likvärdighet'' och att skolans huvuduppgift skall anges som överordnad, nämligen att bibringa kunskap och färdigheter.
Herr talman! Jag anser att det kvarstår en skillnad i majoritetens och minoritetens skrivningar när det gäller de lokalt verksammas möjligheter att hävda sin rätt. Enligt Lars Gustafssons modell har den ena parten, kommunen, rätt att till sist avgöra vad som skall gälla. Enligt den modell som jag har anslutit mig till blir det två parter som får framföra sina åsikter. Även de lokalt verksamma har juridisk uppbackning, och sedan får en tredje part, t.ex. en förvaltningsdomstol, slita tvisten. När det gäller de 800 milj.kr. som vpk föreslår i sin reservation minns jag inte riktigt den incidenten att jag skulle ha varit på väg att ansluta mig till det förslaget. Det måste i så fall ha varit ett olycksfall i arbetet. Vi har alldeles avgjort inte 800 milj.kr. att tillföra skolan. Vi har fullt upp med att diskutera hur vi skall ställa oss när Lars Gustafssons parti för fram förslag om besparing med samma summa på skolområdet.
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga när det gäller det generella statsbidraget kontra en elevpeng. Vi har alltså föreslagit att det skall införas ett generellt statsbidrag till kommunens hela verksamhet i form av ett utjämningsbidrag, vars storlek blir beroende av kommunens skattekraft och struktur. Detta bidrag skall alltså täcka hela området. Dessutom skulle det utgå en elevpeng som följer eleven till skolan, vare sig det är en kommunal, kooperativ eller fristående skola, som är godkänd enligt skolplanen. Jag vill ha en kommentar till den idéen, som skulle förenkla hela statsbidragssystemet.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund talade i sin senaste replik mycket om att läroplanerna skall vara tydliga. Det blir ju tillfälle att återkomma till frågan om läroplanerna senare, och därför tar jag inte upp den saken nu. Men kvar står att moderaterna säger att eleverna skall ha rätt att utvecklas maximalt efter sina förutsättningar. I utbildningsplanen för grundskollärarlinjen står att man skall stödja varje elevs utveckling. Det är inte exakt samma formulering, men jag måste säga att det är väldigt litet som skiljer på den punkten. Som jag sade tidigare har jag inte för avsikt att försöka övertyga Ann-Cathrine Haglund. Andra får väl bedöma vilka skillnader det finns i formuleringarna när de får se dem in extenso. Till Lars Leijonborg vill jag säga att med den totala formuleringen i folkpartiets reservation blir det till slut ändå kommunen som har rätt att avgöra hur man skall förhålla sig. Det framgick av de senare formuleringar som Lars Leijonborg har i sin reservation, att det till slut ändå är kommunen, allmänintresset, som tar över särintressena. Jag tycker därför att reservationen inte skiljer sig särskilt mycket från utskottsmajoritetens ståndpunktstagande. Miljöpartiet säger i sin reservation att statsbidraget skall gå till skolan direkt. Jag vill i korthet säga till Eva Goe s att det finns en del problem med detta. Det är bl.a. svårt att definiera vad en skolenhet är. Jag kan hänvisa till ett tidigare utredningsbetänkande där man kom fram till att detta inte är alldeles enkelt. Man måste också fråga sig om det finns nationell statistik på detta område som gör det enkelt att skicka bidraget direkt till skolorna. Detta har att göra med en rad strukturella kriterier, som man på ett enkelt sätt måste kunna ta fram utan att ha en omfattande byråkrati för att definiera detta. Det finns alltså en rad mycket praktiska hakar i miljöpartiets förslag. Det ser enkelt ut på papperet, när man säger att bidraget skall skickas direkt till skolan. Men man finner att det inte är så enkelt om man tränger in i problemet. Det beror på svårigheten att begreppet ''skolenhet''. Det är ett av skälen till att vi anser att det inte finns någon möjlighet att gå den vägen.

Herr talman! Jag skall inte kommentera utskottets betänkande, för det har utskottets ordförande gjort på ett förtjänstfullt sätt. Däremot förtjänar debatten som sådan en kommentar. Den har visat på en betydande enighet om den skolpolitik som propositionen representerar. Vi kommer på nästan alla punkter att få stöd av riksdagen för den linje som läggs fast i propositionen. Debatten har också varit bra på så sätt, att den visat att samstämmigheten om de här linjerna mycket väl kan ligga till grund för en politisk enighet också ute i kommunerna i den utveckling som vi nu har framför oss. Det är en styrka för skolan. Den enigheten har ett undantag och har haft så under väldigt många år. Det är moderata samlingspartiet som medvetet ställer sig utanför. Jag har följt skolpolitiken här i riksdagen sedan 1979 och har haft tillfälle att lyssna till de anföranden som Ann-Cathrine Haglund brukar hålla, anföranden av samma slag som det hon höll också i dag. Det är ett aggressivt tonläge, ett utdömande av skolans verksamhet, en svartmålning av vad som sker runt om i vårt land varje dag på 5 000 arbetsplatser. Jag håller med Larz Johansson i det han sade om att den typen av beskrivning av vad som sker ute i skolorna verkligen inte bidrar till att locka unga begåvade människor att välja läraryrket. Eftersom den beskrivningen dessutom i grunden är falsk, bidrar den också till någon typ till förakt av politik och politiker. Debatten har ändå varit bra på så sätt, att ju längre den har framskridit desto mer dämpad har fru Haglund blivit. I sin sista replik sade hon ändå att det sker väldigt mycket bra i den svenska skolan. Jag hoppas att detta är någon typ av signal på en positionsförflyttning från moderata samlingspartiets sida i den meningen att man respekterar och värderar en arbetsinsats som så väldigt många människor dagligen utför i våra skolor. De är värda den respekten och uppskattningen. Först utifrån en sådan verklighetsbeskrivning kan vi gå vidare i ett reformverk. Det är det reformverket som vi har gett verktygen för i den här propositionen. Jag har velat säga detta om debatten, eftersom detta faktiskt är ett centralt politiskt faktum och en iakttagelse som vi har kunnat göra under så lång tid och som tydligen också gäller för fortsättningen. Moderaterna står isolerade, men om de vill ansluta sig är de välkomna. Deras högröstade linje gäller inte som en beskrivning av verkligheten. För ett år sedan hade vi en annan debatt i den här kammaren. Då var det fullsatt på läktaren, och det var fullsatt i plenisalen. Man hade satt upp kravallstaket utanför rikdagshuset. Det var partiledare i talarstolen, och min avgång krävdes både härifrån talarstolen och av skanderande talkörer utanför rikdagshuset. Vi tog då den pricipiella debatten och fattade det principiella beslutet om regleringen av lärarnas tjänster. Det blev en våldsam debatt, fylld av överdrifter och lögnaktiga påståenden, fylld med skrämsel och med beskrivningar av vad som komma skulle, något som inte alls motsvarade verkligheten. Det var några som orkade ta den debatten och som tyckte att den var värd att ta. Vi kan i dag, ett år senare, konstatera att den debatten, när vi vunnit den, lade grunden för det vi nu gör i fråga om statsbidragssystem, skoladministration, skollagstiftning och på en lång rad andra punkter. Det var inget tomt symbolbeslut, utan det var ett beslut som rörde en av de sakligt fundamentala faktorerna för att få till stånd en decentralisering av skolans verksamhet. Då var det lätt för några att ställa sig vid sidan av och utnyttja det missnöje och den oro som fanns, och det gjorde man verkligen! Jag brukar peka på att när den debatten väl var vunnen, så inträffade ungefär en månad senare den allmänna motionstiden i rikdagen. Vid motionstidens utgång hade inget av de partier som i december månad beskrev kommunaliseringen som en katastrof framställt något motionsyrkande om att beslutet skulle rivas upp. Man förbigick detta med tystnad. Vad som i december var katastrof och övergrepp, var i januari inte värt att nämnas. Tydligare än så kan inte defensiven beskrivas, och tydligare än så kan inte inställsamheten mot mäktiga intressen på skolans område beskrivas. Tidningen Skolvärlden har utomordentligt väl beskrivit detta mycket tragiska politiska spel. Nu är det ett år senare, och nu har vi enighet. Det vi lade fast som princip, det vi stakade ut som handlingsprogram och som då våldsamt kritiserades och gjordes ned, det har vi nu enighet omkring: statsbidragssystemet, utvärderingsfrågorna, läroplansteorierna, skollagen och skoladministrationen. Detta är steg två i det här resonemanget, och där har vi i dag enighet. Det känns naturligtvis bra när Lars Leijonborg står här och säger att han ger propositionen godkänt betyg. Det känns bra, men det hade varit bättre, Lars Leijonborg, om vi från början hade fått se ett rakryggat uppträdande från folkpartiets sida. Då hade vi kanske kunnat gå ännu längre i den här processen. Det hedrar en del av aktörerna i dagens debatt att de haft en rak och konsekvent linje genom hela denna fråga. Skolpolitisk forskning kommer så småningom att visa vilka det har varit -- det är ingen större tvekan på den punkten. Jag har rest mycket under det här året -- jag kände mig tvungen till det. På grund av den våldsamma kritik som i fjol riktades mot regeringsförslaget och inte minst mot min person sade jag att jag skulle resa ut och träffa lärarna och möta dem på landets skolor. Jag har under året gjort det. Jag har träffat mellan 25 000 och 30 000 lärare, och jag vågar påstå att jag har träffat samtliga landets skolchefer. Jag har träffat de allra flesta skolledarna, hela den statliga skoladministrationen. Jag har varit på många föräldramöten och på Hem och Skolas rikskonferenser. Jag har träffat skolstyrelsernas ledamöter. När vi dragit principerna för fjolårets beslut och dagens proposition har man överallt sagt: Det där är rätt, det har vi önskat oss länge, stå på dig och se till att det blir gjort. Det har inte funnits några partigränser i det budskapet. Det har varit folkpartister, moderater, centerpartister och socialdemokrater. Över partigränserna har man kommit fram efter mötena och sagt: Stå på dig, det är rätt! Den där opinionen känner naturligtvis även ni som sitter i riksdagen. Jag misstänker att ni också träffar folk som arbetar ute på fältet. Då återstår inte särskilt mycket annat som politisk taktik och strategi för dem som var motståndare till den här processen än att försöka starta en annan debatt, glömma bort fjolårets debatt, dra ett streck över den. Jag förstår den uppläggningen. För mig, som slet med debatten och som fick dra den ända hem tillsammans med hårt arbetande partikamrater i utskottet, med vänsterpartiet och med goda argument från några centerpartister, känns det angeläget att påminna om den. Att nu folkpartiet och moderaterna gör skolpengsfrågan till den stora principiella frågan i den här debatten är heller inte särskilt förvånande. Det är ju den som skall skilja oss åt nu. För moderaterna är detta ingenting nytt. Detta har länge varit moderaternas paradfråga i skolpolitiken. Där har Ann-Cathrine Haglund gott internationellt stöd -- hon är inte ensam. Det finns många konservativa ute i världen som sett detta som möjligheten att utveckla skolan. Men att radikala liberaler, särskilt svenska folkpartister, som har en stolt tradition när det gäller skapandet av den svenska skolan, nu skulle byta fot och betrakta skolan som någonting som kan regleras med den enklaste marknadsfilosofi, det är en nyhet. Dit har Lars Leijonborg manövrerat folkpartiet, och där sitter partiet nu. Följer man den internationella debatten, vilket jag gör i min egenskap av statsråd -- jag träffar mina kollegor på OECD-möten -- kan man notera vad som hänt ute i världen. Det som hänt är att den engelska skolministern, Thatchers man, när thatcherismen fallit, har deklarerat att resonemangen om en skolpeng, vouchers, inte är någonting som längre gäller -- den är inte praktiskt möjlig att hantera. Men när Thatcher går ut, går Westerberg in! Så ser det ut, och det är tragiskt med tanke på att Westerberg här leds in i en fålla som allt fler överger och som är så fjärran från folkpartistisk tradition i skolpolitiken. Detta är Lars Leijonborgs bedrift, och den lär vi kanske få anledning att återkomma till. Lars Leijonborg borde fråga sig varför inte Ann Cathrine Haglund i dag åberopar framgångarna i England och i USA, för där har ju hennes skolpolitiska recept prövats. Vi har haft tio år av extrem högerpolitik i såväl USA som England. Reagan och Thatcher har prövat sina idéer i skolpolitiken. Resulatet känner vi till. Det amerikanska skolsystemet befinner sig i ett katastrofalt tillstånd. En av de stora inrikespolitiska frågorna är hur man skall kunna restaurera vad som har brutits ned. Det engelska skolsystemet uppvisar motsvarande tendens. Det som för tio år sedan i den svenska högerns agitation var framtidslanden och lyckorikena, USA och England, nämns nu aldrig i agitationen. Det som för tio år användes som exempel för den svenska skolpolitiken plockas nu aldrig fram. Varför? Jo, därför att det har prövats och visat sig vara icke möjligt att använda. Det har lett till mänskliga tragedier och fördärvandet av en ungdomsgenerations utbildning. I det läge då vi alla vet detta kommer Leijonborg traskande och ansluter sig. I samma ögonblick pläderar han fortfarande för, om jag förstod honom rätt, att vi skall hålla fast vid en statlig reglering av tjänsterna. För alla som vet vad det handlar om, för alla de många skolmänniskor ute i landet som har följt den här debatten och som förstår att den statliga regleringen representerar det stelt centralt fastställda och samtidigt möter resonemanget om en skolpeng, för alla dessa tänkande och reflekterande människor, är naturligtvis detta ett politiskt och intellektuellt moras, som inte på något sätt låter sig sättas på pränt, möjligen slarvigt uttryckas i en talarstol. Så är det, herr talman, och så blir det, om man låter tillfälliga opinioner leda sig. Detta är vad som hänt i den här frågan. Det har inte varit lätt att driva den här linjen -- det medger jag -- men det visar sig i dag, när vi kommit till ett etappmål, att det har varit en riktig linje. Skolan är och förblir en kultur och kunskapsinstitution. Den låter sig inte styras och regleras som en enkel kvartersbutik. Detta inser hela den utvecklade världen. De som har prövat att göra detta har fått överge receptet. Skolpengen är fel tänkt. Det avslöjas inte minst av de frågor som Larz Johansson och Lars Gustafsson har ställt. Det är en fröjd att lyssna till Larz Haglund. Ingen fråga kan de svara på, inget besked har de att ge annat än att detta på något sätt skulle vara marknadsekonomins förlängning in i skolsystemet. Men hur går det för dyslektikerna, som Lars Leijonborg så varmt värnar om? Det kan han inte svara på. Skolan är, som jag sade, en kunskaps och kulturinstitution och den kan inte och skall inte regleras som en enkel kvartersbutik. Skolan är någonting annat, någonting viktigare. Detta säger jag som en politisk reflexion över vad vi har upplevt och sett. Vad ligger framför oss? I vilket mönster passar det in som vi gör i dag? Hur ser skolpolitiken ut? Vilken strategi har vi valt? Herr talman! Jag har lagt upp något som jag har kallat för min dagordning. Där har jag tydligt talat om vilka saker som behöver göras för att vi skall få till stånd en utveckling där vi håller samman grundskola och gymnasieskola, där vi engagerar människor som arbetar i den och där vi ger föräldrar och elever större utrymme att vara med och bestämma. För att det skall åstadkommas och för att det skall vara en skola för alla i fortsättningen, behöver vi göra förändringar i de stora tunga system som styr verksamheten. När vi har genomfört de förändringarna skall vi genomföra förändringar i organisation och innehåll. Det är en medveten strategi, en långsiktig linje. På dagordningen står naturligtvis inte bara propositioner. Där står också utredningar, regeringsbeslut och en del översynsarbete. Låt mig bara säga att jag ser några väldigt tydliga steg som har tagits och ytterligare steg som kommer att tas, som passar in i strategin och som riksdagen kommer att få hantera. Först hade vi den skolproposition från februari 1989 som Lars Gustafsson hänvisade till. Därefter kom kommunaliseringspropositionen som lade fast vad som skulle komma i nästa proposition i form av förändringar av olika styrfunktioner. Nu kommer ansvarspropositionen som vi behandlar i riksdagen i dag. Den tillhandahåller instrument och redskap för en lokal utveckling av skolan. I februari kommer kunskapspropositionen, den som reglerar, skapar förutsättningarna och ger innehållet åt gymnasieskola och vuxenutbildning. Därefter, i stort sett samtidigt, följer ett resonemang i budgetpropositionen om kopplingen mellan förskola och skola som också blir möjlig att genomföra till följd av den proposition vi tar ställning till i dag. När de organisatoriska sakerna är genomgångna kommer direktivet till läroplansöversynerna. Översynerna kan för en gångs skull göras i ett samlat grepp för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Så ser strategin och handlandet ut. Självfallet möter man en och annan invändning när man lägger fast en så tydlig och snabbt driven dagordning. Det skall man inte nonchalera, men man får inte vid dessa tillfällen tveka om inriktningen av arbetet. Inriktningen är fastlagd. Det är det som gäller! Man får vara beredd att föra debatt. Sedan, herr talman, är det underbart att en och annan gång höra att någon begär votering. Då får vi veta vad majoriteten tycker. Sedan kan vi gå vidare. Så ser alltså strategin ut i fråga om innehållet i det kommande arbetet och sättet att gripa sig an det: gå framåt, för debatt och begär votering. Det här skall också ses i samband med hur man utvecklar och förändrar den gemensamma sektorn. Skolan är en stor och viktig del av den gemensamma sektorn, vilket är något som de flesta i denna kammare sluter upp bakom. Den gemensamma sektorn är viktig för människors välfärd och rikedom i den meningen att man skall leva ett rikt liv. Den gemensamma sektorn är stor i Sverige. Vi har valt att göra många saker gemensamt -- sådant som vi inte tycker att marknaden har löst på ett bra sätt eller sådant som skall stå utanför de mekanismer som marknaden representerar, nämligen förmågan att efterfråga beroende på egen ekonomisk styrka. Det är inte den egna ekonomiska styrkan som skall vara avgörande, utan behovet. Alla har samma rättigheter, och alla har lika värde. Därför tycker vi att omsorg, vård och utbildning är sådana saker som vi alla har samma rätt till. För den sakens skull har vi byggt upp dessa stora och högt kvalitativa verksamheter, men de skall också förnyas och utvecklas. På det området har vi sett en del svårigheter. Vi har hamnat i ett läge då vi har haft svårigheter att se den nya vägen. Det har ibland varit svårt att få gamla strukturer att förändras. Det har varit jobbigt att föra debatt med personalorganisationer. Men skall dessa gemensamma verksamheter överleva och utvecklas, måste de också vara i takt med tiden och motsvara de människors önskemål som använder tjänsterna. I samma ögonblick som en sådan situation inte föreligger börjar dessa gemensamma verksamheter att falla sönder. Det gäller inte minst skolan. Detta måste vi förstå. Den kunskapsuppbyggnad som finns i befolkningen leder fram till ökade krav på inflytande -- både från professionella och uppdragsgivare, lärare och föräldrar. Detta i sin tur driver besluten allt längre fram i organisationen. Det gäller såväl skolan som den gemensamma sektorn i övrigt. Det är den principiella utgångspunkten och det är detta det ytterst handlar om. För detta ändamål måste vi tillhandahålla redskapen och instrumenten. Under 60 och 70-talen när det rådde ständig ekonomisk tillväxt, satt vi i stora statliga utredningar och fördelade tillväxten. Denna tidigare strategi tror jag är svår att upprätthålla under 90-talet. Det handlar om att göra andra saker än vad vi gör i dag, utan att kunna påräkna realt sett större resurser. Något av det vi gör i dag måste ifrågasättas och överges. Det är oerhört svårt att göra den typen av granskning utifrån ett nationellt perspektiv. På varje enskild anläggning -- skola, vårdhem eller liknande -- har man som professionell eller förälder sin egen uppfattning om vad det är som egentligen borde ändras eller justeras. Då låter sig inte den verksamheten utvecklas i och med att man lägger fast ett och samma beslut för hela landet vid ett och samma tillfälle. Man måste tillhandahålla verktyget åt de människor som finns inom verksamheten att själva bedriva den typen av löpande utveckling och förnyelse av sektorn. Däri ligger det nya, och det är det som är så svårt för många av oss att se. Vi håller fast vid traditionen om att utreda, statligt eller centralt, med gigantiska kommissioner. Den gymnasieskola som vi skall förändra nästa år har utretts, mina vänner, i 16 år! Jag tror inte att ett sådant tempo kommer att kunna hålla dessa verksamheter som vi representerar i frontlinjen av samhällsutvecklingen, för att uttrycka mig milt. Vi måste tillägna oss ett nytt sätt att förnya och förändra på. Vi måste bygga upp systemen på ett sådant sätt att de människor som arbetar inom verksamheten, får driva fram förändringar och beredas utrymme och möjligheter för sina idéer. Det påverkar statsbidragssystem och läroplaner därför att samtidigt som denna frihet skall skapas, skall vi hävda det som är så viktigt för skolsektorn -- någon typ av nationell likvärdighet. Var finns ramen? Var finns begränsningarna? Inom vilka gränser skall vi hålla oss? Det resonemanget finns utvecklat i den proposition som vi behandlar i dag och resonemanget kommer att följas upp i läroplansöversynen som startar i vår. Det svåra är alltså att åstadkomma lokal frihet och samtidigt hävda nationell likvärdighet. Det är precis som Lars Gustafsson sade -- likvärdighet är naturligtvis inte samma sak som likhet. Det är inte likhet vi åsyftar. Det som är olika och på många sätt ser litet annorlunda ut, kan naturligtvis ändå vara likvärdigt. Vi vet att innan den processen rullar är det många mäktiga intressen som utmanas. Om vi som politiker i dessa lägen ser som vår främsta insats att väta fingret, sätta upp det i luften och känna vartåt de starka intresseorganisationernas vindar blåser, kommer ingenting att förändras eller utvecklas. Så är det. Nu lägger vi fram en ansvarsproposition. Sedan följs den, vilket jag sade förut, av en kunskapsproposition. Där kommer vi, vilket riksdagen kan delges som information, att föra samman gymnasiefrågorna med vuxenutbildningsfrågorna. Vi kommer att i en och samma proposition föra dessa resonemang. Vi gör det därför att vi inser att gymnasieskolan förbereder för vuxenlivet. Det är en frivillig skolform. Ungdomarna står inför ett helt liv med alla dess möjligheter. Familj, fritidsverksamhet, kulturaktivitet, arbetsliv, samhällsengagemang -- allt detta skall ungdomarna förberedas för. Vi vet att de som vuxna kommer tillbaka till utbildning fem sex gånger därför att de tvingas till det när de byter arbete. Om vi inte har en skola, ett utbildningsväsende, som står öppet för den vuxne att komma tillbaka till och få ny avstamp i kommer vi att bygga upp en situation som vidgar klyftorna i samhället. Det är därför riktigt att koppla ihop resonemanget om vuxenlivets start i gymnasieutbildningen med den återkommande utbildningen som vi har talat så mycket om under så många år och försöka att göra verklighet av det genom att låta gymnasieskolan vara en ryggrad även för den verksamheten. Det kommer vi att beskriva i kunskapspropositionen. Detta leder fram till lokala kunskapscentra som blir så viktiga både för att den enskilde individen skall kunna växa och för hembygden och regionen. Den plats i detta land som i nästa årtionde inte har möjlighet att erbjuda en bra utbildning något så när på hemorten, kommer successivt att tappa alltmer av attraktion och kraft. Det måste vi inse. Vi tänker också ta bort de sista kvarvarande formella gränserna mellan det gamla läroverket och yrkesskolorna genom att se till att de yrkesinriktade program som gymnasieskolan innehåller också blir treåriga. Vi kommer också att se till att vi tar stora innehållsmässiga grepp. Jag återkommer till dem när jag skall tala om läroplansöversyner. Detta kommer in i kunskapspropositionen, som blir nästa steg i den skolpolitiska reformeringen. Det sker mycket just nu. Parallellt finns också ett resonemang om förskola och skola. I budgetpropositionen kommer vi att utveckla kopplingen mellan förskolan och skolan. Genom beslutet i dag kommer ni att göra skolan lik förskolan organisatoriskt. Förut har det förelegat en mängd hinder för samverkan mellan förskola och skola till följd av den statliga regleringen av skolan. Det har åtminstone upplevts och åberopats som hinder. Ni undanröjer dem i dag. Det är då naturligt att gå vidare och säga att förskola och skola egentligen är samma sorts verksamhet. Barnen utvecklas. De lär sig. Samtidigt med den processen behöver de också en social omsorg. På så sätt finns det all anledning att koppla förskola och skola till varandra. Det har funnits regler som har förhindrat detta i kommunerna. Det gäller socialtjänstlagens konstruktion och en del gamla regler i skollagen, som ni tar bort i dag. Kvarvarande regelverk som förhindrar detta tänker vi föreslå att ta bort i budgetpropositionen. Därmed får vi möjlighet att ha en gemensam kommunal organisation för förskola och skola. Man slipper revirgränser och den typ av resonemang som innebär att man tar barnen ifrån förskolan och sätter dem i skolan. Det är samma verksamhet. Vi drar också upp riktlinjerna för en gemensam läroplan. Innehållet i förskolan är oerhört avgörande för barnets skolgång och vuxenliv. Vi vet att mycket av språkutvecklingen sker i de tidiga förskoleåren. I propositionen för vi också fram förslag till ändringar i skollagen som möjliggör en flexibel skolstart för dem som vill och bedömer att det är lämpligt för deras barn. För dessa barn skall det vara möjligt att börja i skolan vid sex års ålder. Det behövs naturligtvis en övergångsperiod för att kommunerna skall kunna få möjlighet att svara upp emot detta. Det ligger också i resonemanget. Utredningen om skolbarnsomsorgen är inne i ett slutskede. Jag räknar med att man ganska snart skall få ett resultat som ytterligare anknyter den verksamheten till skolans område. Vid läroplansöversynen kommer man bl.a. att utgå från det teoretiska resonemang som ligger i dagens beslut. Ni talar om vikten av tydliga läroplaner och vikten av en koppling till lokala arbetsplaner och lokalt läroplansarbete. Ni lyfter fram lärarnas professionalism. Detta ingår i dagens proposition. Det här följs sedan upp genom att vi vid ett och samma tillfälle skall göra en gemensam översyn av skolformerna. Två stora frågor kommer att utöva en stark inverkan på den översynen och påverka innehållet i skolans arbete och kravet på kunskap. Den ena är internationaliseringen i samhället. Vi blir alltmer integrerade med omvärlden. Det rymmer oerhörda möjligheter. Det är löftesrikt att se unga människors attityd till omvärlden. Det är inte Sverige som är arbetsfältet i framtiden. Det är världen. För att man skall klara det skärps naturligtvis kravet på att alla har goda språkkunskaper. Kravet på att man själv skall vara förankrad i sin egen kulturella bakgrund skärps också. Det påverkar innehållet. I innehållet ligger också de ekologiska frågeställningarna. Vi vet att detta är den framtida stora överlevnadsfrågan. Talar man med en elvaeller tolvåring i dag, inser man att de är helt klara över den här saken. En skola som inte förmår ge kunskaper som ger samband, överblick och beredskap för dessa barn att som vuxna medborgare och konsumenter handla på ett sådant sätt att de agerar så att vi långsiktigt kan överleva på detta jordklot, kommer inte att vara trovärdig och ligitim. Det måste påverka innehållet, brett rakt över hela skolsystemet. Det ligger i läroplansresonemanget. Det här är den skolpolitiska strategin. Det är den skolpolitiska dagordningen som vi har slagits intensivt för. Vi har debatterat den. Efter att ha rest i landet tycker jag att vi har fått en mycket bra uppslutning kring den. Skolan är viktig. Det som är viktigt är värt en strid. Skolan skall vara en spjutspets -- som Olof Palme uttryckte det -- mot framtiden. Det som är en spjutspets måste ligga före. Det måste vara i takt med tiden om det skall fungera som brytare. Vi måste därför i vårt utvecklings och förändringsarbete ha en ständigt pågående process så att skolan får den karaktären. En skola som är förankrad i 60 eller 70-talet kommer inte att fungera som spjutspets. Skolan skall vara förankrad i nuet och i framtiden. Man skall naturligtvis dra nytta av erfarenheter av vad som har hänt tidigare. Men detta måste vara utgångspunkten. Jag tror att de stora statliga utredningarnas tid är förbi. Det är de som arbetar i skolan -- lärare och skolledare -- som tillsammans med elever och föräldrar som skall utgöra drivkraften. Lokala politiker blir allt viktigare som samtalspartner i en dialog. Skolan är och förblir en samhällets angelägenhet också i fortsättningen. Den är allas vårt ansvar, inte bara föräldrars och lärares. Vi skall alla ta ansvar för skolan. Det avgör faktiskt vårt framtida liv och leverne. Det är det här som det handlar om, och det är det här som diskussionen har gällt. I detta perspektiv skall dagens proposition sättas in. Det är en viktig uppgift, men det är också en vacker uppgift. Man är priviligerad när man får arbeta med skolan och med barn och ungdom. Det handlar om att vi är med och fostrar en ny generation, ger den kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och stil som gör att den kan bygga en bättre värld än den vi har byggt. Det är detta som är det vackra i skolans uppgift. Därför är det ett så oerhört privilegium att få delta i en sådan debatt och få driva en sådan diskussion. Därför sade jag förut att skolan är värd en strid. Skolan skall ha ett tydligt ledarskap. I det perspektivet passar dagens ansvarsproposition förträffligt in.

Herr talman! Jag har följt Göran Perssons uppläggning av anförandena i kammaren sedan han blev skolminister. Han använder hela tiden samma strategi och samma taktik. Den går ut på att sära ut oss moderater och att anklaga oss för svartmålning. Folkpartiet varnas för att ha något samröre med moderata samlingspartiet eftersom det bara skulle leda till elände. Han har ett politiskt förföriskt och flödande tal när han kritiserar oss. Han tillkänner oss inga positiva synpunkter på dagens skola. Jag behöver väl inte upprepa det igen: Det görs mycket fint i dagens skola, men det finns problem. Och de problem som finns är ju vad vi politiker är satta att ta itu med. Jag vill gärna hänvisa till en alldeles ny artikel som har kommit i min hand. I nr 50 av Affärsvärlden skildrar Bo Södersten tillståndet i den socialdemokratiska skol och utbildningspolitiken. Jag skulle vilja rekommendera skolminister Göran Persson att läsa den artikeln. Så till kommunaliseringen. Skolministern kritiserade oss i borgerligheten för att vi inte upprepar vårt krav på att lärarna inte skulle kommunaliseras. Men det var ju så att denna kommunalisering redan var betald. Den var uppgjord med facket, och den betalades dyrt -- den var t.o.m. inledningen till en regerings avgång. Att riva upp det beslutet var icke realistiskt, eftersom priset redan var betalt. Även jag reser mycket ute i skolorna i vårt land och talar med både elever, lärare och föräldrar. Jag möter lärare som jobbar och sliter men som känner missmod, inte minst efter förra årets debatt. De känner också stress och stoffträngsel, och de är oroade över undervisningen, över yrkets status och över lärarutbildningen. Men typiskt är att skall man diskutera kvalitets och innehållsfrågor -- det som är det väsentliga -- så kan man inte debattera med skolminister Göran Persson, utan skall man diskutera med utskottets ordförande, Lars Gustafsson. Inte minst frågedebatten i går om utvärderingen av skolan visade att skolminister Göran Persson inte vill diskutera kvalitetsfrågorna. Jag tror nog att Göran Persson har en strategi, men den är en strategi i fel ordning: först ta målen och läroplanen, sedan ändra i organisationen. Detta är det grundläggande systemfel som Göran Persson gör. Vi måste naturligtvis först slå fast skolans mål och göra upp läroplaner som är tydliga och som tydligt anger skolans huvuduppgift: att ge kunskap. Sedan skall vi ändra organisationen.

Herr talman! Det var nog länge sedan kammaren fick ta del av en så magnifik uppvisning i självgodhet som den vi just har lyssnat till! Jag funderar litet på vad dessa våldsamma trumpetstötar är motiverade av -- är det för att ni samtidigt håller på att anta vår politik på punkt efter punkt? Ni tar vår politik i betygsfrågan, ni tar vår politik i skolstartsfrågan, ni talar om profilskolor och ni tar vår politik i statsbidragsfrågan. I Göran Perssons anförande fanns inte ett ord om den bitterhet och de samarbetsproblem som kommunaliseringsbeslutet föranledde, inte ett ord om de problem för Sverige som land som den offentliga lönerörelsen hösten 1989 har fört med sig. Göran Persson talar om skolforskning. Jag måste säga att jag med mycket stor tillförsikt ser fram emot den dag när forskare skall ta del av vad folkpartiet har sagt i skolpolitiken de senaste åren. Vi har nämligen hållit en mycket rak linje. Däremot är det ett och annat faktum som glöms bort i Göran Perssons skildring av regeringens ''raka'' linje. Han för in Bengt Göranssons sista skolproposition i bilden, som om denna på något sätt var en byggsten, men alla som var med minns ju att den avförde kommunaliseringsfrågan -- en liten detalj som Göran Persson glömde bort. Jag tror också att framtidens -- och även dagens -- forskare skulle ha åtskilligt att säga om Göran Perssons internationella rundmålning. För att bara ta en detalj i detta sammanhang: Vouchers är mycket ovanligt i USA och förekommer såvitt jag vet knappast någonstans. Sanningen är väl den att man i de allra flesta länder nu med stort intresse prövar att ge större rätt för föräldrar att välja skola och mer av lokalt beslutsfattande. Jag funderar också på vad Göran Persson menade när han sade att skolan inte är någon kvartersbutik. Som jag var inne på i min replik till Lars Gustafsson, torde detta vara ett problem också för er. Ni säger ju att föräldrar och elever skall få välja skola i större utsträckning. Om det nu inträffar, att många väljer en skola i stället för en annan, är det väl också för er ett problem hur resurser skall föras från den ena skolan till den andra? Då måste väl också ni ha prislappar eller någonting liknande? Det här är ett viktigt problem, som vi absolut inte bara talar om från talarstolar utan har brottats med och utvecklat i ett antal rapporter. Det vore bra om Göran Persson kunde föra en mera seriös diskussion om de här viktiga frågorna.

Herr talman! Jag har svårt att förstå varför Göran Persson låter så gråtmild. I dag borde väl vara en glädjens dag, om man skall följa det paket som ligger på bordet? För oss är det mycket glädjefullt, eftersom en hel del har gått igenom. Ta t.ex. ekologin -- nu har det blivit så verklighetsanknutet att man t.o.m. i skolorna skall få lära sig om miljön! Detta är ett krav som vi har drivit sedan långt innan vi kom in i riksdagen. Jag väntar med spänd förväntan på de mål och riktlinjer som jag efterlyste för ett år sedan. Skolministern säger att undervisningen skall vara förankrad även i vår kultur. Därför tänker jag återigen ställa frågan: Vad har hänt och vad kommer att hända med den kommunala musik-, dans och kulturskolan? Eftersom den inte är definierad i det offentliga skolväsendet, finns en risk för att den blir utdefinierad. Detta skulle jag vilja få ett konkret svar på. Sedan undrar jag varför det skulle vara så orimligt att utlokalisera skolverket, när man utlokaliserat det ena verket efter det andra: boverket, banverket och allt vad det heter. Att lägga ett skolverk mitt i Sverige vore väl någonting att fundera på? Det är också en fråga till Göran Persson. Lars Gustafsson sade att det är svårt att ge statsbidrag till skolan därför att det var svårt att definiera skolan. Därför frågar jag nu Göran Persson: Är det så svårt att veta vad en skolenhet är? Skulle det inte gå att införa vårt statsbidrag, som faktiskt tar hänsyn till att förskola och skola skall ses i ett sammanhang? Vi vill alltså ha ett generellt statsbidrag, som täcker de ekonomiska svårigheter som finns i kommunerna och som följer eleverna till institutionerna i både skola och barnomsorg. Göran Persson tycker att det är ett privilegium att få jobba med skolan. Ja, det första jag sade från den här talarstolen var att jag tycker det är ett verkligt privilegium att vara lärare. Därför vet jag också hur lärarnas situation är. Ge dem arbetsfrihet och arbetsglädje -- det är det viktigaste redskapet. Och jag tycker faktiskt att Göran Persson är på god väg -- det berömmet vill jag ge. När det gäller skolstart vid sex års ålder ser jag inte att problemet ligger i administrativa svårigheter, utan jag ser det ur pedagogisk synvinkel. Jag har varit i England och sett hur skolorna fungerar där, dit barnen kommer när de är fem år. Men det är en helt annan skolform. Därför vänder jag mig mot att man använder barnen som brickor i ett krispaket och slänger in dem i skolan. Jag vill att skolan skall anpassas till sexåringarna -- eller till femåringarna -- och inte tvärtom.

Herr talman! Jag har inget att invända mot skolministerns anförande, men jag skulle vilja ställa en fråga. Göran Persson sade så här: Vi skall ge verktygen till dem som finns ute i verksamheten för att förnya och förändra. Detta ställer jag gärna upp på, men jag vill fråga om skolministern bland dessa som ''finns ute i verksamheten'' också ser den dryga miljonen elever. Vilka verktyg vill skolministern ge eleverna för att öka deras inflytande? Jag menar att det här måste bli föremål för en central debatt och förhoppningsvis också för åtgärder. Det finns i dag stora brister när det gäller utvärdering och uppföljning av skolan. Nu skall det bli ändring på det, och det är bra. Men när det gäller elevinflytandet -- speciellt inflytandet över undervisningen, det område som eleverna själva uppger att de helst vill ha inflytande över -- finns bristerna ganska väl dokumenterade. Dessa brister upprör mig och mitt parti, för vi menar att eleverna måste ses som medarbetare i skolan. Elevernas inflytande och engagemang i undervisningen är av central betydelse för att man skall nå bra resultat i skolan. Jag kan inte acceptera att detta stora problem får en så undanskymd för att inte säga osynlig plats i regeringens proposition. Jag vill fråga: Hur ser skolministern på elevernas roll i skolan? Är bristen på elevinflytande över huvud taget ett problem, och kan vi i så fall föra en diskussion om hur vi skall försöka förbättra elevernas möjligheter att påverka undervisningen och sin egen arbetssituation?

Herr talman! Först vill jag vända mig till Ylva Johansson. Klarar vi inte ett vettigt elevinflytande, kommer vi inte heller att klara en bra skola. Det kommer att allt kraftigare understrykas. Särskilt kommer detta att märkas i gymnasieskolan. När vi framlägger vår proposition, kunskapspropositionen, nästa år, kommer dessa resonemang att vara centrala. Får eleverna inte en möjlighet att vara med och utöva inflytande, kommer de att vända skolan ryggen. Det är jag alldeles övertygad om. Här finns en lång rad saker som man kan och måste göra. Dem kan vi mycket väl diskutera. Vi har all anledning att vara kreativa. Helt kort till Eva Goe s. 6-årsstart är en stor pedagogisk fråga och en stor social fråga. Den låg i regeringens struktur och sparpaket, gemenligen kallat krispaketet. Där pekade vi på stora förändringar i gemensam sektor, som skulle göra att vi får mer av välfärd för de resurser som vi sätter in. Någonting viktigare för barn och ungdom än att koppla ihop skola och förskola, att de stora pedagogiska och sociala verksamheterna samverkar, har jag svårt att se. Det är oerhört viktigt för dem och därmed också för nationen. Det platsar på så sätt väl i en diskussion om strukturen i gemensam sektor. Det är mot denna bakgrund som den frågan fanns med i det sammanhanget. Ann-Cathrine Haglund klagar bittert. Hon har uppenbarligen inte bara hållit tal här i kammaren utan också lyssnat på andras. Hon fångar alldeles riktigt den politiska strategi som jag har valt och som väl fru Haglund kan känna en viss bitterhet över. Men det är så, Ann-Cathrine Haglund, att ni i moderata samlingspartiet representerar en skolpolitisk tradition, som har gjort att ni i regel har stått utanför de breda uppgörelser som har träffats. Dessa breda uppgörelser har i regel varit förankrade i det socialdemokratiska partiet, i folkpartiet, i centerpartiet och av och till också i det kommunistiska partiet, i dag vänsterpartiet. Så har det sett ut. När jag då har funnit att de mycket enkla marknadslösningar som moderaterna har stått och står för börjar vinna anklang hos de gamla skolliberalerna, har jag blivit bekymrad. Jag har ägnat stor kraft och mycken möda åt att beskriva eländet med den politik som moderaterna står för, i syfte naturligtvis att beskriva för folkpartisterna vad de är på väg att ge sig in i. Där har fru Haglund alldeles rätt fångat det budskap som jag står för. Fru Haglund har i övrigt alltid varit möjlig att förutse. Det har varit min kritik av moderaterna. Under stark press här i kammaren i dag har hon i nästan alla inlägg retirerat, skruvat ner tonen och börjat säga att det finns också ett och annat som är bra i den svenska skolan. Ja, fru Haglund, den svenska skolan ligger i världstopp. Vi jämför oss regelbundet med andra länder i OECD-kretsen. Vi har ingenting att skämmas för -- tvärtom. Vi satsar mest av alla länder på vår ungdomsskola, och vi ligger i topp också i det avseendet. De nationer och system med ''magnet schools'' som fru Haglund åberopade har minst av allt rosat marknaden i de jämförelserna. Så är det, och det är bra om moderaterna kommer till insikt om detta. Det är en utgångspunkt för den skolpolitiska debatt som vi har all anledning att föra gemensamt, därför att det är fakta. Sedan finns det -- vilket jag inser och på intet sätt skall fördölja -- fel, bekymmer och brister också i den svenska skolan. Naturligtvis, konstigt vore det annars. Men dem kan vi aldrig angripa och hantera, om vi beskriver verkligheten på det negativa och felaktiga sätt som moderaterna har gjort. Skall vi komma framåt och kunna förändra, måste vi faktiskt utgå från den verklighet som gäller och beskriva de arbetsinsatser som görs av hundratusentals lärare i detta land. Så många är det. Åtskilliga tusentals skolledare samt engagerade elever och deras föräldrar gör ett bra arbete. Men det finns en del saker som förhindrar dem att göra det fullt ut, och det är dessa saker som vi nu försöker plocka bort. Jag är glad över att Eva Goe s, Ylva Johansson, Larz Johansson och Lars Leijonborg i viss utsträckning har ställt sig bakom socialdemokraternas linje i denna reformstrategi. Jag är däremot litet bedrövad över att moderaterna inte kan komma ut från sin isolering, se till det konstruktiva och föra en debatt. Sedan kan man beskylla mig för att vara retorisk eller ägna mig åt vackert och fagert tal. Politik är också tal. Politik är att klä de tankar man bär och de visioner man har i tal, att vinna människor för sina idéer. Jag blir oerhört smickrad om Ann-Cathrine Haglund tycker att det jag säger är vackert. Då börjar de idéer som jag representerar att tränga in också i hennes medvetande. Dit trodde jag inte att jag skulle kunna nå. Undrens tid är uppenbarligen inte förbi. Till Lars Leijonborg vill jag säga att jag är kritisk mot folkpartiet och besviken. Lars Leijonborg har i sitt parti en lång rad representanter för en progressiv skolpolitik: Gunnar Helén, Rodhe och Bert Stålhammar, människor som många av oss som arbetar med skolfrågor har känt stor beundran och respekt inför. De skulle aldrig komma på tanken att orientera sig mot kvartersbutikens ideal. De skulle naturligtvis hålla fast vid kulturoch kunskapscentra. Detta leder fram till att de elever som kommer dit alla skall ha lika rätt. De ser inte likadana ut. De behöver olika stöd och stimulans. För detta behövs en omfattande samhällelig verksamhet. Den måste vara olika, därför att eleverna ser olika ut. De är individer, och dessa individer kan inte förses med en och samma prislapp och skickas runt på någonting som man tror är en marknad. Där har ni inte kommit fram i ert resonemang, och där återstår fortfarande för Lars Leijonborg att bevisa att hans teorier skulle kunna fungera i praktiken. Lars Gustafsson och Larz Johansson har effektfullt markerat genom frågor hur tung detta bygge är. Jag kan spä på genom att säga: Koppla Lars Leijonborgs krav på skolpeng och marknadsorientering till hans samtidiga vurm för en statlig reglering av tjänster, och ni ser det intellektuella och politiska moras som folkpartiet har hamnat i när det gäller skolfrågorna. Jag är också kritisk mot folkpartiet i den meningen att jag tycker att folkpartiet inte står för en linje. Tydligast markeras detta av den partimotion som Bengt Westerberg skrev under med anledning av budgetproposition 1990 och som Lars Leijonborg utan blygsel har åberopat här i kammaren i dag. Man skriver så här om kommunaliseringsbeslutet: ''Folkpartiet anser att beslutet att kommunalisera lärartjänsterna var olyckligt både i sak och i form. Om det mot förmodan skulle visa sig att det politiska läget förändras så att beslutet kan rivas upp under vårriksdagen, kommer vi att medverka till detta.'' Man har inget yrkande. Budskapet är: Tar någon ett initiativ står folkpartiet till tjänst. Men folkpartiet tar inget initiativ. Jag pressade Lars Leijonborg på detta i den allmänpolitiska debatten, och jag vill upprepa det igen. Jag tycker att detta på något sätt ger uttryck för en kluvenhet inför insikten om vad som är riktigt i utvecklingen. Om man väljer det riktiga, får man en del problem med starka intressegrupper, och då hamnar man mitt emellan. Folkpartiet är således kluvet -- såsom det brukar vara. På något sätt har man valt att ansluta sig till den som man för tillfället tror är starkast, och det är trist och litet bedrövligt. Så kommer Lars Leijonborg fram till det stora fyndet i den internationella debatten. Han säger nämligen att det inte finns några ''vouchers'' i USA. Nej, det gör det inte, så där har Lars Leijonborg rätt. Det är i varje fall ovanligt med sådana. Man har sådana på några håll på försök. Men Lars Leijonborg vill införa skolpeng i Sverige. Vad som inte duger i Reagans USA, det skall Lars Leijonborg alltså genomföra i Sverige. Och vad som inte dög i Thatchers England, det vill Lars Leijonborg åstadkomma tillsammans med Ann Cathrine Haglund i Sverige. Det är ju det som kritiken gäller. Lars Leijonborg ger mig alltså rätt på den punkten. Men förklara då, Lars Leijonborg, varifrån dessa nyliberala tankar kommer, hur de är förankrade internationellt och hur de kan kopplas till en ansvarsfull skolpolitik, som utgår från de elever som faktiskt har det största behovet av samhällets stöd och hjälp! Hur skall dessa saker förenas? Det återstår att göra, och däri ligger folkpartiets tillkortakommande.

Herr talman! Jag retirerar absolut inte när det gäller det som jag har sagt tidigare i den här debatten. Jag konstaterar att skolministern kommer med fagert tal. Men det är ett tal med mycket av självgodhet och med föga innehåll. Jag kan känna bitterhet över att skoldebatten inte handlar om kunskaper och kvalitet. Den handlar alltså inte om det som är det viktiga. Dessutom känner jag besvikelse över att vårt lands skolminister inte vill föra den debatten. Han vill inte tala om innehållet, och han vill inte heller börja med att först slå fast vad vi skall ha skolan till. Är det bra t.ex. att vissa ämnen åsidosätts, som vetenskapliga rapporter i den internationella utvärderingen har utvisat? Och är det bra att vissa ämnen -- samhällskunskap, religionskunskap och naturorienterande ämnen i vissa delar -- åsidosätts? Det är förståeligt att skolministern inte vill diskutera dessa saker. Skolministern älskar ju att flytta om i organisationen. Han älskar att flytta om klossar och att flytta det politiska beslutandet från en politisk nivå till en annan. Vidare kritiserar Göran Persson det här med marknadslösningar. Men marknadslösningar innebär att ansvaret flyttas ut till elever, föräldrar och lärare. Det handlar om att föräldrar och lärare skall ha den självklara rätten att välja skola. Dessutom skall bidragen följa eleven till den skola som har valts. Det är marknadslösningar. Det skall alltså vara en självklar rätt för föräldrar att bestämma vilken skola barnen skall gå i. Det gäller ju att få det föräldraengagemang i skolan som är så oerhört viktigt för barnen och som också är oerhört viktigt för utvecklingen av skolan. Det är alltså marknadslösningar att låta elever, föräldrar och lärare få ta ett ansvar för och vara delaktiga när det gäller skolans utformning. För att vi skall kunna uppnå detta krävs det att skolans huvuduppgift -- jag tänker då på detta med kunskapen -- slås fast. Vidare krävs det att vi får en lärarutbildning av hög kvalitet, en lärarutbildning som verkligen lockar människor att genomgå denna. Det gäller ju att vi får lärare till skolan. Det får inte vara den enorma brist på lärare som i dag hotar. Mot den bakgrunden har vi föreslagit att en kommission skall tillsättas som skall ha både att se över lärarutbildningen och att granska de förslag som finns, bl.a. från oss moderater. Det gäller ju att förändra lärarutbildningen så, att både denna och läraryrket blir attraktiva. Skolan skall vara en spjutspets, sade Göran Persson. Då vill jag säga: Ja, en spjutspets med kunskap och kompetens.
Herr talman! Ja, Göran Persson, jag har också en vision. Jag har en vision om en skola med skapande och kreativa människor, en skola där barnen utvecklas personligen, i sitt tänkande och intellektuellt, en skola med arbetsglädje samt en skola som är förankrad i verkligheten och där miljön sätts i centrum. Jag skulle kunna fortsätta på den här listan över vad som är mina visioner. Men även ett högt torn börjar vid marken. Jag frågar därför ännu en gång: Hur går det med musik-, dans och kulturskolan? Kommer den att bli utdefinierad? Allt tal om att vi skall ha skapande och kreativa människor och om en förankring i kulturen låter mycket bra. Men vad kommer alltså att hända med musik-, dans och kulturskolan?

Herr talman! Göran Persson har i dag fört in en grad av demagogi, för att inte säga vulgaritet, i skoldebatten som vi hittills inte riktigt har varit vana vid. Det är ett häpnadsväckande slarv med bl.a. fakta i hans inlägg. Göran Persson sade i sitt första inlägg att frågan om kommunalisering inte var värd att nämnas när det gäller de motioner som oppositionen har väckt i år. Men nu återger han att folkpartiet faktiskt behandlade frågan i januari och i den motion som har väckts med anledning av den nu aktuella propositionen. Jag har alls inte samma verklighetsbedömning, nämligen att kommunaliseringsbeslutet förra hösten var nödvändigt för det som vi nu skall besluta om. På den punkten håller jag i stället med Eva Goe s, som tidigare i dag har sagt att det naturliga när det gäller detta med en kommunalisering av lärartjänsterna hade varit att också diskutera den saken i det här sammanhanget. Vidare är även Göran Perssons historieskrivning beträffande folkpartiet, som skulle vara på väg in i moderaternas marknadsekonomiska gap, och beträffande hans kamp för att rädda oss mycket ohistorisk. Men folkpartiets nuvarande skolprogram, där de aktuella kraven finns med, antogs 1987. Då var Göran Persson fast förankrad i Katrineholms kommunalpolitik. Och då räddade han oss inte från några käftar över huvud taget. Det är litet synd att vi har fått den här tonen i debatten. Det finns ju ett antal sakliga problem som vi gemensamt har att lösa. Nu när ni också -- under de här fanfarerna är ni ju på glid åt vårt håll och därom råder det väl inte något tvivel -- accepterar tanken att man i högre grad skall låta elever och föräldrar välja skola, uppkommer problemet med hur det ekonomiska systemet skall utformas i en sådan här skola. Om en dyslektiker väljer en annan skola än den som ligger närmast, skall denne, som det står i Göran Perssons dokument, när det är praktiskt och ekonomiskt möjligt få gå någon annanstans. Men då kvarstår följande fråga till Göran Persson: Hur skall den mottagande skolan kompenseras ekonomiskt? Det här är verkligen inte ett problem som bara jag och Ann-Cathrine Haglund behöver fundera över, utan det är ett problem som de flesta av oss behöver fundera över -- möjligen med undantag av Ylva Johansson, eftersom hon här har sagt att hon gör en helt annan tolkning än vi andra tycks göra beträffande utskottets skrivning om rätten att välja skola.

Herr talman! Det må väl vara mig förlåtet om jag på något sätt kopplar ihop dagens debatt, som tydligen är en framgång med tanke på den proposition som jag har lagt fram, med det som var en förutsättning för fjolårets riksdagsbeslut och som en del uppenbarligen försöker att förtränga. Men jag glömmer det aldrig -- det försäkrar jag. Det var en oerhört hård strid, och det var nödvändigt att ta den. Det gjorde vi också, och vi vann. Men i det sammanhanget finns det anledning att peka på att det inte var alla som stod och som dessutom stod rakryggade. Jag lyssnade på Ann-Cathrine Haglunds tal i dag. Det slutade den här gången med ett krav på en kriskommission för lärarutbildningen. I fjol var det, som Larz Johansson sade, ett krav på en kriskommission för skolan -- en viss flexibilitet. Jag kan dela Ann-Cathrine Haglunds oro på en punkt. Det gäller lärarförsörjningen långsiktigt. Där är jag naturligtvis öppen för alla konstruktiva förslag, exempelvis av den typ som centerpartiet har lagt fram i sin motion. Detta är ett problem som vi måste lösa gemensamt. Om regeringen inte gör något, kommer naturligtvis kravet att växa sig starkt på någon typ av parlamentarisk beredning. Jag kan försäkra fru Haglund att hon ganska snart kommer att få en lång rad förslag från regeringen samt medel anslagna i budgetpropositionen för att möta den typen av insatser. Inte skall utskottet och riksdagen på den punkten behöva sakna arbetsuppgifter, verkligen inte. Jag återkommer till marknadslösningarna. Historien var den, fru Haglund, att ni skulle förklara hur det skulle gå till. Jag njuter varje gång Larz Johansson jagar fru Haglund med de frågorna. Det är verkligheten personifierad av centern, förankrad ute i landets kommuner. Fru Haglund, med stöd av Lars Leijonborg, har sin förankring i den nyliberala teorin. Då visar det sig, att när skrivbordets perspektiv inte längre gäller, utan det handlar om enskilda elever och kommuner, kan fru Haglund inte svara. Det är därför vi kritiserar marknadslösningarna. Det är därför de faller så platt till marken. Det är så situationen ser ut. Det här är allvarligt politiskt, för det befriar på något sätt politikerna från att vara kreativa, lyhörda och uppfinningsrika samt från att ta ansvar, för marknaden sägs ju lösa problemet. Det är därför vi för debatten, för marknaden löser inte dessa bekymmer, den förvärrar dem. Det har vi sett i USA och England. Där har resonemanget också varit kopplat till kravet på skattesänkningar, vilket är moderaternas huvudnummer och den politik som förs i landet i dag: Sänk skattetrycket, sänk skatterna! Det har Reagan gjort, det har Thatcher gjort. Vi ser resultatet i skolsystemet. Skolan är extremt kostsam. Vi har tyckt att det har varit värt det. Sänk skattetrycket, sänk samhällsinkomsterna och ni måste göra stora besparingar. Då kommer förfallet. Det går inte, fru Haglund, att ena minuten hävda att man företräder kvalitet och kunskap och i andra ögonblicket ansluta sig till den typen av skattepolitisk profil. De hänger ihop. Det inser inte minst de som arbetar ute i skolan. Det är därför moderaterna har så liten framgång med sin skolpolitik. Den vilar inte på den fasta grund som den borde vila på. Fru Haglund säger däremot att hon står fast. Hon sitter fast, vill jag säga, i ett perspektiv på skola och utbildning som är så till den milda grad förenklat och förvanskat att det inte är förankrat i den verklighet alla vi andra uppenbarligen ser. Det är moderaternas dilemma. Eva Goe s frågor om kulturella aktiviteter, frågor om profil på olika typer av skolor har behandlats tidigare och kommer att behandlas i läroplansresonemangen. Om vi likt dagens resonemang särskilt skall reglera olika typer av profilskolor är en fråga som också kräver sitt svar. Jag tycker inte det. Där tror jag att utskottet har hamnat rätt. Det vore fel, det vore att inrätta en lång rad skolformer som vi inte har anledning att reglera. Det skulle skapa nytt krångel och nya bekymmer. Slutligen vänder jag mig till Lars Leijonborg. Jag har fört den här debatten med Lars Leijonborg en gång förut. Jag begick då ett misstag som gjorde att jag fick retirera och be om ursäkt. Ett sådant misstag gör man bara en gång. Jag påstod vid det tillfället att kommunaliseringsfrågan inte ens nämndes under allmänna motionstiden. Men den nämndes, jag citerade det själv. Den här gången sade jag på det korrekta sättet. Det fanns inget yrkande från någon om att frågan återigen skulle tas upp. Det var det som var poängen. Då var det en riktig beskrivning. Poängen består i, Lars Leijonborg, att ni bedrev en våldsam agitation och kampanj i den här frågan, i den här kammaren, företrädda av partiledaren. Men ni orkade inte en månad senare föra era önskemål fram till ett yrkande, utan ni sade att om någon annan tar upp frågan, kan vi från folkpartiet vara med och stödja. Då kom min lilla ironiska eftersläng: Folkpartiet, till er tjänst. Den som för tillfället är starkast har att räkna med folkpartiets stöd. Det gäller tydligen också i skolpolitiken. Det är något bedrövligt. Om det är demagogi som jag ägnar mig åt kan vi alltid diskutera. Det vore kanske bra om Lars Leijonborg svarade på frågorna och redde ut begreppen, hur man ser på marknadslösningar i skolsystemet, om det är förenligt med den klassiska, folkpartistiska skoltraditionen. Ser Lars Leijonborg inga bekymmer när han tittar tillbaka i tiden? Ser Lars Leijonborg inga bekymmer när han tittar ut över världen och ser vilka effekter den här typen av lösningar har fått för skolsystemet? Finns det ingenting som ringer till varning? När Thatcher går ut ur skolpengsresonemanget, går det svenska folkpartiet in. Är inte detta enkla konstaterande någonting som borde få Lars Leijonborg och folkpartiet att fundera på om man verkligen har valt rätt partner när man valt moderata samlingspartiet i den skolpolitiska debatten. Det är den frågan jag har ställt och det är den som Lars Leijonborg undviker att svara på. Sedan tar Lars Leijonborg upp frågan om kommunaliseringsbeslutet som förutsättning för dagens statsbidragsförändring. Där åberopar han Eva Goe s som sakkunnig i den meningen att han skulle ha rätt i den tolkningen. Jag har stor respekt för Eva Goe s, men på den här punkten har faktiskt både Lars Leijonborg och hon fel. Dagens statsbidragssystem, som kammaren snart tar ställning till, och som Lars Leijonborg prisar, har varit möjligt att lägga fram förslag om därför att vi har tagit bort kopplingen att tjänster med kommunen som arbetsgivare skall vara statligt reglerade. Vi har tagit bort den kopplingen. Det gör det möjligt att lägga ut ett schabloniserat statsbidrag till kommunerna. Det är verkligheten, den känner vi alla som under lång tid har jobbat med skolfrågorna. Egentligen var det en litet fräck dragning att åberopa fru Goe s. Jag tror att också hon har den insikten. Inte ens där har i så fall Lars Leijonborg stöd. Det är min gissning. Det sägs att vi skulle vara på glid mot folkpartiet. Det råder inget tvivel om att det finns positioner som man skall överge. Jag skall inte på något sätt slå mig för bröstet och säga att allt vad vi gör har en spikrak linje från 30 och 40-talen fram till i dag. Man måste faktiskt våga byta position. Det har jag aldrig gjort någon hemlighet av. Det tycker jag ibland är god politik. Men det skall redovisas, och argumenten skall deklareras. Jag har inför partikongressen drivit mitt parti till en annan ståndpunkt i betygsfrågan. Det är jag glad för. Det är ett bra beslut. Jag har drivit en linje beträffande nya statsbidragssystem och decentralisering, vilken är förankrad i en klassisk socialdemokratisk syn på utveckling av offentlig sektor. Det är jag också glad för. Lars Leijonborg har lett folkpartiet till Ann Cathrine Haglund och marknadslösningarna på skolområdet. Är han glad för detta och är frisinnade och liberaler glada över den saken? Det är det frågan gäller. Det har varit en lång debatt, herr talman. Jag tycker att den har varit bra. Den visar att vi i grunden, kring de stora frågorna, står enade, med ett undantag. Det undantaget hoppas vi snart skall komma på glid, som Lars Leijonborg sade, i rätt rikting.

Herr talman! I förrgår högtidlighöll vi nobeldagen i det här landet. Som vanligt var det ett stort antal amerikaner som kunde uppbära nobelpris. På en fråga hur det kom sig att amerikaner år efter år dominerar svarade den amerikanska ambassadören att det sannolikt beror på flexibiliteten i det amerikanska systemet. Det amerikanska system som Göran Persson utdömer som eländets elände producerar år efter år fler nobelpristagare än något annat land. Kan det möjligtvis bero på att vi, i synnerhet ni socialdemokrater, har satt medelmåttan i högsätet? Det är medelmåttan som för er har blivit det stora idealet. Vi har hela tiden efterlyst mer kunskap och mer kvalitet i utbildningen för att vi också skulle kunna få ett system för högre utbildning och en forskarverksamhet som fungerar ordentligt. Den självpåtagna rollen som Sankt Göran klär förvisso inte skolministern. Han talar här om sina utomordentliga förslag, som nu skulle segla igenom. Ja, det tror jag. Precis som Lars Leijonborg och Ann-Cathrine Haglund förut har påpekat är det ju förslag från moderaterna och folkpartiet som i så stor utsträckning kommit att prägla propositionen. Det är det som är bra i propositionen. Det andra har vi rättat till i utskottet. Utskottets produkt har på det sättet kunnat bli en ganska hygglig sådan. Det finns ytterligare två frågor som jag skulle vilja diskutera just med anknytning till vad vi har rättat till i utskottet. Den ena gäller lärarfrågan, där vi har tagit upp lektorernas roll. Utskottet har enigt sagt att det är av nationellt intresse att vi har forskarutbildade lektorer i gymnasietjänster. Kommunerna har bara att rätta sig därefter. Men varifrån skall vi ta dessa lektorer? Situationen är nu närmast katastrofal. Den är krisartad. Därför behövs en kriskommission, skolministern, som just tar upp lärarfrågan i hela dess vidd. Jag vill påminna om att när skolöverstyrelsen gjorde en undersökning av lektorssituationen 1985/86 kom man fram till att det fanns 2 916 Åtskilliga av lektorerna var i sin tur tjänstlediga för andra uppdrag. Man lyckades året 1986 besätta bara 32 % av de utannonserade tjänsterna. I dag är situationen sämre. Vi vet att på sin höjd ungefär hälften av våra lektorat är besatta. Det är bra att utskottet nu har tagit upp frågan. Det är bra att utskottet har sagt att vi måste göra någonting för att få en rättelse till stånd. Den andra lärarfrågan gäller adjunkter, men den har inte berörts här. Adjunkterna kommer uppenbarligen att försvinna ur bilden om inte förhandlarna, Kommunförbundet och lärarnas organisationer, enkannerligen Lärarnas riksförbund, kan driva igenom att den stolta gamla titulaturen fortfarande skall finnas kvar. Det borgar för en kvalitet som vi inte kan vara utan men som dess värre nu i mångt och mycket har fått stryka på foten. Det här med titulaturen är ju inte riksdagens problem, men jag vill ändå beröra den för jag tror att det är en symbol som kan betyda mycket för skolans status i framtiden. Så ytterligare några frågor som gäller den kommunala vuxenutbildningen. Vi moderater har velat stryka under nödvändigheten av att man preciserar kommunens ansvar för vuxenutbildningen. Vi vill inte att vi i framtiden skall riskera att få en situation som liknar den som vi har på socialtjänstområdet. Det måste ytterst vara kommunen som bestämmer den totala omfattningen av den kommunala vuxenutbildningen. Jag är glad över att den motion som bl.a. jag står bakom -- det finns andra motioner som gick i samma riktning -- och där jag kräver en övergångstid när det gäller fördelning av statsbidrag har tillstyrkts. Utskottet har enhälligt konstaterat att man inte kan tillämpa de nya bestämmelserna om statsbidrag omedelbart. Det skulle få förödande konsekvenser. I Vadstena, Söderköping, Mariestad och Linköping skulle vuxenutbildningen i ett enda nu halveras. Det är inte rimligt. I andra städer och kommuner skulle den skäras ned med en tredjedel eller kanske en fjärdedel. Samtidigt skulle den byggas ut i vissa andra kommuner. I t.ex. Jokkmokk skulle den tredubblas, i Sundbyberg mer än fördubblas och i Håbo på samma sätt, för att nu nämna några exempel. Det är som sagt inte rimligt. Kommuner som alltså har byggt upp en god kommunal vuxenutbildning skall inte bestraffas. Utbildningen måste finnas kvar. Andra kommuner kan inte på kort tid bygga upp en sådan utbildning att den blir tillfredsställande. Det föreslås en övergångstid på fyra år, och det är positivt. Jag skulle tro att vi kommer att få som ett resultat att man omprövar de fem kriterier som nu skall finnas för utdelande av statsbidrag i framtiden. Verkligheten når alltid i fatt socialdemokraterna förr eller senare. Det är bra om vi i så fall har kunnat ge riktmärket för hur verkligheten skall mötas.

Herr talman! Nya statliga myndigheter bör lokaliseras utanför Stockholmsområdet. Det har riksdagen uttalat sig för för flera år sedan. Sverige i första hand bör komma i fråga. När regeringen lade fram sitt förslag om avskaffande av skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna och i stället inrättande av ett centralt skolverk var det därför naturligt för oss i Västernorrland att föreslå förläggning av den nya myndigheten till den välbelägna gamla skolstaden Härnösand, som under en följd av år har drabbats av stort sysselsättningsbortfall och därmed stor befolkningsminskning. Jag har, herr talman, begärt ordet i denna debatt, eftersom mitt namn står som första namn på en flerpartimotion med krav på denna lokalisering. Mina medmotionärer från Västernorrland är Bo Holmberg, Sigge Godin och Roy Ottosson. Samma krav på lokalisering till Härnösand framfördes i centerns kommittémotion, som väcktes i anledning av propositionen. Inom centerns riksdagsgrupp hade vi alltså på ett tidigt stadium beslutat att arbeta för en lokalisering till Härnösand och därmed stödja det under 80-talet hårdast drabbade länet och samtidigt följa det nämnda riksdagsuttalandet gällande lokalisering av nya statliga myndigheter utanför Stockholmsområdet. Västernorrlands läns befolkning har under 80-talet minskat med nära 8 000 personer. Det har jag haft anledning att säga många gånger från talarstolen. Det gör att Västernorrland drabbats av större befolkningsminskning än något annat län under det gångna decenniet. Stora risker föreligger för att denna negativa utveckling skall fortsätta. Under den gångna hösten har i länet aviserats många företagsnedläggelser och många varsel har lämnats. Länet har utan tvivel stora utvecklingsmöjligheter, om erforderliga satsningar på infrastruktur skulle göras och staten genom lokalisering av statlig verksamhet ville gynna länet. Tyvärr har vi inte hittills fått några löften som skulle innebära att de nödvändigaste behoven täcks. I en interpellation under hösten tog jag upp både de akuta sysselsättningsproblemen och nödvändigheten av insatser för att långsiktigt ge Västernorrland samma utvecklingsmöjligheter som övriga län. Jag nämnde i interpellationen även frågan om skolverket och lämpligheten av att lokalisera det till Härnösand. Jag fick inget svar av industriministern. Härnösands kommun är i allra högsta grad berörd av de nämnda svårigheterna för länet. Under 80 talet har residensstaden Härnösand, som är synnerligen beroende av offentlig verksamhet, förlorat ca 500 arbetstillfällen inom offentlig förvaltning. Vid kommande årsskifte kommer kommunen att drabbas extra hårt på grund av att dess största industri, Hagraf, med 250 anställda läggs ned. Härnösand torde vara en av de mycket få residensstäder som inte under 70 eller 80-talet tillförts ny statlig verksamhet. Lokalisering har uteblivit trots kommunens stora behov av ny verksamhet, trots att offentlig verksamhet minskat betydligt där under 80-talet och trots att Härnösand både kommunikationsmässigt och ur övriga synpunkter borde ha mycket goda förutsättningar för olika statliga verksamheter. När det gäller lokalisering av det nya skolverket finns det även anledning att erinra om att Härnösand är en klassisk skolstad med mycket lång tradition inom utbildningsområdet. Om vi ser tillbaka kan vi konstatera att det i Härnösand under Man har en lång tradition även inom lärarutbildningen. Lärarutbildningen sker numera för övrigt på Sundsvall/Härnösands högskola. Härnösand bör ha mycket goda förutsättningar att vara en lämplig lokaliseringsort för det nya skolverket. Inom Västernorrlands län är alla ansvariga eniga om vikten av denna lokalisering. Som jag nämnde har vi inom centerns riksdagsgrupp helt ställt oss bakom detta krav. Herr talman! När man tar del av utbildningsutskottets betänkande blir man dock besviken, både som västernorrlänning och som förespråkare för att ny statlig verksamhet bör lokalisera, så att den bidrar till en regional balans i vårt land. Utskottsmajoriteten skriver: ''En nödvändig förutsättning för att ett skolverk med nya verksamhetsformer skall kunna starta redan den 1 juli 1991 är att skolverkets centrala del förläggs till Stockholm, inte minst med hänsyn till att lokalfrågan bör vara löst på ett fullgott sätt vid verksamhetens start.'' Jag har i dag på förmiddagen talat med kommunalrådet Tord Oscarsson i Härnösand för höra om det är riktigt att Härnösand inte skulle kunna ställa upp med lokaler. Jag fick uppgiften att det finns lokaler och att man är i färd med att bygga lokaler som innehåller mer än 5 000 m2 kontorsyta. Ett annat argument som utskottsmajoriteten anför är följande: ''De samhällsekonomiska konsekvenserna av en eventuell utflyttning samt hänsyn till den nuvarande personalens bosättningsort bör också vägas in vid bedömningen av lokaliseringsfrågan.'' Med detta resonemang kan man ju aldrig göra utlokaliseringar! Självfallet måste man räkna med de positiva effekterna som en lokalisering får för en avfolkningsdrabbad ort. Utskottet anser sig tydligen inte alls behöva ta hänsyn till en av riksdagen tidigare uttalad princip. Jag måste säga att utskottsmajoritetens skrivning är ett hårt slag mot de lokaliseringssträvanden som jag hoppades att det skulle finnas en majoritet för i riksdagen. Varför tar regeringen och riksdagsmajoriteten inte ett regionalpolitiskt ansvar? Regeringens representant har lämnat kammaren. Utskottsmajoriteten består av socialdemokrater, moderater, folkpartiet och vänsterpartiet. Varför vill man inte medverka till att Västernorrland och Härnösand får den här värdefulla lokaliseringen? Dess bättre har centern och miljöpartiet reserverat sig till förmån för en lokalisering till Härnösand. I reservationen framförs mycket värdefulla synpunkter. Man erinrar om riksdagens uttalande att nya verk bör lokaliseras utanför Stockholmsområdet. Dessutom bör man, framhålls det, vid en sådan lokalisering väga in såväl regionalpolitiska som arbetsmarknadspolitiska aspekter, samtidigt som man ser till att verket har goda förutsättningar att fungera. Vidare konstaterar man att Härnösand från dessa synpunkter är en lämplig ort. Man hänvisar även till att moderna data och telekommunikationer underlättar en lokalisering till Härnösand, som ju har goda kommunikationer med tåg och flyg. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 28. Jag vill återkomma till motionen som är undertecknad av representanter från, förutom centern, tre andra partier. Jag vill uppmana kammarens socialdemokrater att stödja förre civilministern Bo Holmberg som är en av motionärerna. Jag vill uppmana folkpartisterna att stödja sin främste regionalpolitiske talesman Sigge Godin, som också är en av undertecknarna. Vidare har varken moderaterna eller vänsterpartisterna begärt en lokalisering till Härnösand, men jag vill uppmana även dem att tänka på det regionalpolitiska ansvaret som riksdagen skall ta vid alla beslut. Därmed vill jag återigen yrka bifall till reservation

Herr talman! Den detalj och centralstyrning som har präglat svenskt skolväsende har haft socialdemokraterna som sin främste beskyddare. Man har ständigt byggt på regelverket, så att de som verkar inom detta system har upplevt det som allt krångligare. Under de senaste åren har vi äntligen fått en del förändringar på skolans område som är i rätt riktning. Då menar jag inte kommunaliseringen av den svenska lärarkåren. Detta beslut lider vi i vårt land fortfarande av. Nyss hörde jag statsrådet säga att han hade träffat 25 000--30 000 skolpolitiker, lärare och andra personer anställda inom skolan. Av dessa hade inte någon invänt mot detta beslut. Det är inte så lätt att göra invändningar till någon som står i en talarstol eller är på konferens. Ute bland lärarna förekommer det dock fortfarande en stark kritik av och vånda inför detta beslut. Det borde även statsrådet vara medveten om. Även socialdemokraterna har insett att det inte längre går att central och detaljstyra en verksamhet som är så beroende av att personalen gör ett bra jobb. Därför har man börjat tala om ett skolsystem där vi från riksdag och regering skall ange de mål och riktlinjer som skolan skall verka för. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Som vanligt tar socialdemokraterna bara ett halvt steg i taget. Varför vågar man inte ta steget fullt ut och lita på skolans personal, lärare, elever och föräldrar? Statsrådet Persson sade också att man i Sverige satsar mest pengar per capita på utbildning än något annat industriland. Det är riktigt. Har vi då världens bästa skola? Når vi det bästa resultatet? Trots vår duktiga personal är det min uppfattning att vi inte gör det. Skälet till detta är att resurserna inte används på bästa sätt, beroende på den detaljstyrning som styr skolans verksamhet. I det fallet tar propositionen ett par steg i rätt rättning, om än inte tillräckligt många, när man nu lägger ut beslutandenivån på många väsentliga områden till den lokala skolstyrelsen. Här kommer de lokala skolpolitikerna att få en annan roll och möjlighet att utforma den egna skolan. Nästa steg måste bli att vi inför ett system med ett bidrag som följer elevens val av skola. I vårt land skall i stort sett alla elever ha samma utbildning i grundskolan. Det innebär att de högpresterande liksom de svagpresterande eleverna blir lidande. Ändå vet vi att vi som individer är olika, men så skall det vara i socialdemokratins Sverige. I något slags jämlikhetsiver ser socialdemokraterna till att vi inte tar hand om våra elever på bästa sätt, vare sig de är teoretisk eller praktiskt lagda. I söndagens Dagens Nyheter var det en intervju med skolverkets nya chef Ulf P Lundgren som träffande sade så här om den svenska skolan: ''Skolan måste ge varje elev möjlighet att bli duktig på någonting. Nu går många barn ut skolan och har lärt sig att de inte kan. Att kunna något ger en självkänsla som gör det lättare att lära hela livet''.

Vi skulle också med ett sådant system ta hand om eleverna på ett bättre sätt. Det är bra att socialdemokraterna äntligen inser att vi måste bort från detaljstyrningen och i stället ge mer generella bidrag till skolväsendet. Men, och det är ett stort men, utgångspunkten skall vara ett bidrag som följer elevers och föräldrars val av skola. Det missar dess värre majoriteten i utbildningsutskottet, och det beklagar jag. Om vi ökade tilltron till eleverna och föräldrarna, vilket vi moderater vill, skulle Sverige få ett antal nya fristående skolor. Det skulle leda till att de som vill studera på en sådan skola också hade ekonomisk möjlighet att göra det. Då styr inte plånboken. Förutom valfrihet för eleverna så innebär systemet också att det finns olika skolor med olika pedagogik. Får vi denna mångfald inom utbildningsväsendet måste de olika skolorna ha en hög kvalitet på sin undervisning för att få eleverna till att välja just den skolan. Det innebär att skolan är i en ständig förändring, precis som det övriga samhället. Jag tycker att det är trist att majoriteten om en stund förmodligen kommer att säga nej till elevernas rätt att i en vidare bemärkelse välja skola -- jag är medveten om att utskottsmajoriteten tar ett steg i denna riktning men det är inte tillräckligt -- och ett bidragssystem som följer eleven i dess val av skola i det beslut som vi strax skall fatta. Egentligen är jag inte särskilt förvånad. Socialdemokraterna är i många stycken nejsägare till förnyelse av skolan. Där skall allt helst ske inom det offentliga monopolets ram. Det är dess värre en politik som varken gagnar våra elever eller vår skolpersonal. Innan jag går in på ett par av våra reservationer vill jag ta upp en fråga i betänkandet där utskottet har gjort en positiv förändring gentemot förslaget i propositionen. Det jag tänker på är förslaget om nya beräkningsregler för statsbidraget till kommunal utbildning för vuxna. Om förslaget gått ograverat igenom i riksdagen hade det medfört dramatiska förändringar i den tilldelning av resurser som nu ges till kommunerna. En del kommuner med en välutvecklad vuxenutbildning skulle vara förlorare, medan de kommuner som i dag har ingen eller liten andel vuxenutbildning skulle vinna på förslaget. Detta är enligt vår uppfattning inte rimligt. Av det skälet har vi moderater ställt oss bakom tillkännagivandet till regeringen om övergångsregler som innebär att omfördelningen av resurserna för kommunal utbildning för vuxna sker successivt under en fyraårsperiod och inom ramen för det totala bidragsbeloppet, trots att vi anser att det borde finnas ytterligare kriterier. Vi har föreslagit en annan modell för att motverka dessa negativa effekter. Beräkningsmodellen för det nya statsbidragssystemet bör, enligt vår mening, vara utformat på det sättet att det också belönar kommuner som aktivt verkar för att rekrytera och motivera vuxna för studier. Därför bör en form av aktivitetsgrad vägas in som ett ytterligare kriterium för statsbidraget. Vi tycker inte heller att kriteriet med inriktning mot kommunens arbetsmarknad är fullständigt. Om endast de anmälda arbetssökande räknas missar man utbildningsbehoven hos den grupp vuxna som har anställning men som behöver förnya sin yrkeskompetens eller som behöver kvalificera sig för ett nytt yrke eller för mera avancerade arbetsuppgifter. Man tar inte heller i denna variabel hänsyn till utbildningsbehoven i kommuner med brist på arbetskraft och till näringslivets efterfrågan på ny personal med grundläggande yrkesutbildning och kompetens i takt med den tekniska utvecklingen. Därför bör arbetssökandekriteriet kompletteras med någon form av efterfrågekriterium. Det faktum att kommunen uppbär statliga bidrag för vuxenutbildning innebär inte att utbildningen nödvändigtvis skall anordnas av det allmänna. I stället bör bidraget ses som en resurs som kommunen kan disponera på ett sådant sätt att de uppsatta målen nås och att resurserna används på ett effektivt sätt. Andra arrangörer av utbildning skall, enligt vår uppfattning, ha likvärdiga möjligheter att svara för den vuxenutbildning som kan förekomma i kommunen. 9 §, som även Birger Hagård berörde, ett långtgående åläggande för kommunerna att närmast utan begränsning svara för vuxenutbildning. Kravet ställs i relation till den enskildes önskemål med formuleringen: ''Det offentliga skolsystemet skall ge vuxna tillfälle att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning.'' Vidare sägs att ''utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig varhelst den anordnas inom landet''. Genom att kommunens skyldighet relateras till individuella önskemål finns det ingen övre gräns för kommunens åtagande. I praktiken föreslår regeringen här en lagstiftning som kan få samma effekt som socialtjänstlagen, dvs. definitionen av det kommunala ansvaret kan komma att fastställas av domstol. Slutligen, herr talman, måste 9 § formuleras om, så att utgångspunkten blir ett offentligt stöd för vuxenutbildning, men att kommunen är fri att själv avgöra vilken omfattning den totala verksamheten skall ha.

Herr talman! Det har varit en lång och lärorik debatt, särskilt för mig som har suttit här nästan som katten bland hermelinerna, eftersom jag aldrig har fått ta del av den svenska skolan. I regeringens proposition om ansvaret för skolan och i utbildningsutskottets betänkande 4 behandlas många stora och grundläggande frågor som kommer att påverka skolan lång tid framöver. Jag har, tillsammans med tre finsk och svenskspråkiga kolleger, tagit upp frågan om statsbidraget till hemspråksundervisning i motion 1990/91:UbU22 och har tagit del av utskottets behandling av denna motion. Invandrar och minoritetsbarnens rätt till hemspråksundervisning har varit lagfäst sedan 1976, och den har gett goda resultat i form av tiotusentals aktivt tvåspråkiga ungdomar. Många av dem har redan kommit ut i arbetslivet, och vi får en snabbt växande skara som utgör ett värdefullt tillskott av välutbildade två eller flerspråkiga medarbetare till vår arbetsmarknad. Dessa ungdomar har dessutom god kännedom -- kalla det gärna kulturkompetens -- om flera kulturer, och det har vi nytta av här hemma och i det snabbt växande internationella samarbetet. Det är väl bara en tidsfråga innan vi kan få några av dem som ledamöter i riksdagen, delegater i Europarådet eller i FN. Regeringen har nu föreslagit riksdagen förändringar i statsbidragsreglerna även för hemspråksundervisningen. Den föreslagna specialresursen 2 skall ersätta nuvarande bidragsdelar till hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket, stödundervisning i svenska samt en proportionell del av bidragen till socialavgifterna. Vi motionärer har under årens lopp kunnat följa hemspråksreformens utveckling ganska ingående och är medvetna om den oro som den föreslagna ändringen i statsbidragen har vållat ute bland elever, föräldrar och lärare. Vi motionärer inser naturligtvis behovet av förenkling och bättre styrning av statsbidragen, så att de verkligen ger mesta möjliga för pengarna och hamnar i kommuner och skolor där undervisning sker. När vi har studerat propositionen och utskottsbetänkandet har vi funnit att en del frågor förblivit obesvarade. Jag vore tacksam om vi här i kammaren kan få dessa besvarade. Nu har statsrådet varit tvungen att lämna riksdagen, men vi kanske kan få svar av utskottets talesman. hemspråksklasserna att se ut i det nya bidragssystemet? De inhemska minoriteternas och invandrarbarnens deltagande i hemspråksundervisning beaktas, enligt propositionen, genom aktivitetsmåttet. När kommunen nu erhåller specialresurs 2 enbart för de elever som har minst en i utlandet född förälder uppstår frågan: Finns det risk för att kommunen nekar de elever som har ett annat hemspråk än svenska hemspråksundervisning, trots att elevens båda föräldrar är födda i Sverige? Vilka räknas i detta sammanhang som inhemska minoriteter? Erfarenheter från denna typ av kommuner pekar på att man måste vara extra noga med information om alla förändringar och, om möjligt, ha en ännu effektivare uppföljning, så att eleverna verkligen får sin rätt till hemspråksundervisning. Herr talman! Det är viktigt att vi får ett klarläggande på dessa punkter. Våra skolreformer får inte strida mot de invandrar och minoritetspolitiska målen: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jag hoppas att det är möjligt att samverka här i dag så att vi kan nå både de skolpolitiska målen och de invandrar och minoritetspolitiska målen. Men för säkerhets skull yrkar jag bifall till vår motion.

Fru talman! Detta betänkande handlar om hur vi skall begränsa miljöproblemen från miljöfarliga blybatterier. Det kan till en början konstateras att regeringen inte har gjort sig någon särskild brådska att lösa detta allvarliga miljöproblem. Man har visserligen startat provinsamlingar under 1989 och 1990 och fått in en hel del batterier, men denna åtgärd hade kunnat vidtas mycket tidigare och fått en betydande effekt under 80-talet. Nu föreslås en miljöavgift för att finansiera insamlingen av miljöfarliga blyhaltiga batterier. Det påminner om den metod man använder när det gäller våra vanliga batterier. I den frågan hade de borgerliga partierna emellertid den uppfattningen att ett pantsystem var att föredra för att få effekt i systemet och verkligen förbättra återsamlingsresultaten. Man kan i miljöfrågor använda olika ekonomiska styrmedel. Miljöavgifter är en möjlighet. De borgerliga partierna kämpade egentligen under hela 80-talet för att få den idén placerad på kartan och lyckades så småningom att få detta accepterat, och nu har vi miljöavgifter på en del områden. Men det måste ändå sägas att socialdemokraternas motstånd mot detta ekonomiska styrmedel har varit mycket hårt. Man kan vidare tänka sig miljöstimulanser. Det bästa exempel vi har på detta är väl den skatterabatt vi hade för bilar fram till år 1989 under den tid vi väntade på obligatoriet. Det ekonomiska styrmedlet hade en betydande effekt och stod i själva verket för en betydande miljöinsats. Ett tredje instrument är ett pantsystem som kan användas för att återcirkulera miljöfarligt material eller helt enkelt för att minska resursanvändningen i samhället. Det råder väl inget tvivel om att de pantsystem vi har för glas och aluminiumburkar har visat sig utomordentligt framgångsrika. Vi har fått höga återanvändningstal och har på detta sätt kunnat minska resursåtgången i samhället och minska miljöproblemen av de produkter det är fråga om. Det vi i dag debatterar, nämligen blybatterier, är definitivt en miljöfarlig produkt. Allvarliga miljöeffekter kan uppstå om batterierna handhas på ett sätt som inte är ansvarsfullt, dvs. om de hamnar på soptippar där blyet urlakas under en längre tid och förstör sjöar och vattendrag. Detta är alltså ett problem som måste åtgärdas. Moderata samlingspartiet har i detta fall haft uppfattningen att pantsystem är det system som är att föredra för att åstadkomma denna återanvändning. Det handlar om att ge den enskilde en ordentlig stimulans att återlämna bileller båtbatterier i samband med nyinköp så att de verkligen kommer tillbaka och tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Vi har alltså den uppfattningen att det bör finnas ett pantsystem för att få detta system att fungera väl. Jag kan konstatera att folkpartiet talar om stimulans för att få människor att lämna tillbaka dessa batterier. Men det är mer fråga om att man skall kunna stimulera återlämnandet av batterier genom olika typer av tävlingsbidrag eller på annat sätt när dessa miljöavgifter kommer in. Centerpartiet har en reservation som handlar om återvinningspremie, och det är för mig mycket likartat ett pantsystem. Jag skulle vilja säga att det i praktiken är ett pantsystem. Man kan konstatera att de borgerliga partierna har en samsyn i denna fråga, men vi har kommit fram till något olika lösningar. Moderata samlingspartiets förslag är att man sätter en pant som relateras till batterivikten. Den tas ut av grossisten och förs till en speciell fond. De återförsäljare som försäljer bilbatterier skall också vara skyldiga att ta emot förbrukade batterier och återbetala den pant som kunden har erlagt. För ett vanligt bilbatteri kan det handla om i storleksordningen 50 kr. för att åstadkomma denna stimulans till återlämnande av batterierna. Det råder inget tvivel om att det i ett sådant system kan uppkomma underskott i början när systemet sjösätts. För detta ändamål har vi tänkt att pengar skall tas ur bilskrotningsfonden. Vi är rädda för att det system som majoriteten nu fastnat för, som är ett miljöavgiftssystem, kommer att ge ett lågt insamlingsresultat på längre sikt. Jag anser att utvecklingen när det gäller insamling av ordinarie batterier visar att man får en god effekt i början, men att ointresset så småningom blir större för att verkligen återlämna batterier. Även där skulle vi sannolikt få ett bättre resultat genom ett pantsystem. Det finns väl anledning att återkomma till det. Vi tycker alltså att det system som majoriteten har fastnat för är ett halvfärdigt system. Jag är av den uppfattningen att en borgerlig regering bör snabbt lägga fram ett förslag där pantsystemet sätts i sjön på detta viktiga område. Jag yrkar bifall till reservation 6 i det aktuella betänkandet.

Fru talman! Bly och vissa blyföreningars skadlighet för människors hälsa är väl känt. Det anses t.ex. att romarrikets nedgång och fall delvis kan ha berott på att akvedukterna, vattenledningarna, var utförda i bly. Då var det genom vattnet som människor fick i sig bly. Blylödda konservburkar förekom förr i tiden med sannolika hälsoeffekter. Det talas om att medlemmarna av en polarexpedition omkom allesammans rakt upp och ner. Det visade sig bero på blyförgiftning från de konservburkar de hade maten i. Då var det alltså genom maten som människor fick i sig bly. Senare har den tekniska utvecklingen bidragit med mera raffinerade metoder att tillföra oss människor bly. Jag har naturligtvis den blyhaltiga bensinen i tankarna -- eller i tanken. Nu var det genom den luft vi andas som blyet tillfördes. Den metoden är under avveckling, men den kommer att finnas kvar många år ännu. Den mest omfattande blyanvändningen svarar blybatterier för. Även där handlar det om hälsorisker. Veterinärrapporten om att kor som slickat i sig blysalter från ett batteri som stod uppställt i beteshagen blev blyförgiftade och måste nödslaktas talar ett tydligt språk. En annan alarmerande uppgift var den som kom från Sävedalen. Detta fortgick tills man upptäckte att från småbåtshamnarna och båtuppläggningsplatserna i regionen tranporterades allt avfall blandat i containrar som tippades rakt ner i förbränningsugnen, dvs. även Blybatterierna innehåller också svavelsyra som delvis kommer ut i naturen. Här torde det röra sig om ett par tusen ton per år eller några procent av all den svavelsyra som drabbar Sveriges miljö. Insamlandet av kasserade blybatterier lönade sig rent ekonomiskt fram till mitten av 80-talet. Ett batteri kunde ha ett värde av 5--10 kr. när konsumenten lämnat det tillbaka till en bensinstation. När sedan blypriset på världsmarknaden sjönk och batteriskrotet samtidigt klassades som miljöfarligt avfall under kommunalt monopol och med särskilt transporttillstånd, ökade transportkostnaderna som följd, och plötsligt blev de gamla batterierna en ekonomisk och miljömässig belastning. Insamlingsgraden sjönk ända ner till ungefär 60 % batterier per år samlades inte in utan lagrades på olämpliga sätt eller hamnade på soptippar, dvs. under från miljösynpunkt oacceptabla förhållanden. Ett tillkommande problem var att människor i allmänhet inte visste var de kunde göra av med sina gamla batterier. I det här läget började ett utredningsarbete inom naturvårdsverket, och batteri och skrotbranscherna bildade ett särskilt företag, Returbatt, som i mars 1988 begärde pengar ur bilskrotningsfonden för att snabbt sätta igång en insamlingskampanj. Regeringen fattade beslutet om en sådan kampanj först i början av 1989, varigenom dyrbar tid förlorades. Den kampanjen gav bra resultat och förlängdes t.o.m. 1990. Utgångsläget i kampanjen var att enbart i hushållen i Sverige kunde det uppskattningsvis finnas 800 000 gamla blybatterier. Det fanns sannolikt ännu fler batterier lagrade på soptippar, verkstäder, bensinstationer, jordbruk, skrotupplag och liknande. Kanske hälften av detta ''lager'' är nu insamlat. Det finns alltså mycket kvar att hämta genom fortsatt insamling. Därför är det nödvändigt att under några år ytterligare kräva en högre insamlingsnivå än de 95 % som propositionen föreslår, så att vi kan beta av det som finns lagrat. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 4 Samtidigt skrev naturvårdsverket i mars 1988 till regeringen och föreslog en långsiktig lösning av batteriinsamlingen. Efter en snabb remissbehandling tog sedan regeringen två och ett kvarts år på sig för att få fram en proposition, som nära ansluter sig till naturvårdsverkets förslag. Det är en senfärdighet som än en gång visar att regeringen inte är beredd att ge förtur åt viktiga miljö och avfallsfrågor. För att nu inte riskera en ytterligare försening har vi från folkpartiet liberalernas sida avstått från att upprepa vårt och riksdagens gamla krav på pant på blybatterier. I stället har vi valt att driva på förslaget om 125 % återvinning de två närmaste åren. Det innebär inte att vi släpper idén om pant som styrmedel, men vi ser att i detta speciella fall krävs det ytterligare utredningar. Vi tror att miljön mår bättre av en högre insamlingsnivå än av ytterligare väntan på regeringsförslag. Ett pantsystem är inte helt okomplicerat, med bl.a. betydande kontrollproblem. Nu skall det i praktiken, fru talman, inte bli mer än ett års väntan med hänsyn till att det är val nästa år -- som också Ivar Virgin nyss antydde. Miljöavgifter är ett styrmedel som aktualiseras i sammanhanget. Från folkpartiet liberalernas sida vill vi säga att äntligen har alla slutit upp bakom tanken på användning av miljöavgifter som styrmedel. Ekonomiska styrmedel består inte bara av avgifter utan även annat, t.ex. subventioner eller bidrag, dvs. den metod som har tillämpats i den tillfälliga insamlingsverksamhet med blybatterier som nu har pågått i snart två år. Avgifter kan ha olika funktioner. De kan vara styrande. De kan vara finansierande, som i det här aktuella fallet, eller utgöra en del av skattebasen. Vi skall alltså ha klart för oss att de ekonomiska styrmedlen är mer än miljöavgifter, och miljöavgifter kan ha olika funktioner. Vi har från folkpartiet liberalernas sida också anfört en del synpunkter på teknikupphandling som ett styrmedel för att utveckla nya batteri och starttekniker. Vi tänker oss då att man samordnar de olika intressenter som är stora kunder på batterimarknaden. Det kan vara statliga verk, kommunala trafikföretag och liknande. Dessa samordnar sina kravspecifikationer på batterierna, talar om för batteribranschen att de t.ex. om två år kräver att de batterier de köper skall ha halva vikten mot de nuvarande. Om fem år skall batterierna dessutom ha dubbla energitätheten. Om tio år kan de kräva att det skall finnas helt nya batterityper och helt nya startsystem för förbränningsmotorer. Upphandlingen kan sedan delvis samordnas, men det är inget absolut krav. Det viktiga är att tillverkarna vet att det finns en garanterad avsättning för de nya produkter de tar fram inom ramen för ett sådant teknikupphandlingssystem. Styrelsen för teknisk utveckling kan mycket väl hålla ihop ett sådant samordnat arbete. Utskottet avvisar inte den modellen. Därför yrkar jag av arbetstekniskt skäl inte bifall till reservationen. Folkpartiet liberalerna har också tagit upp frågan om insamlings och informationsmetoder i sammanhanget. Även här har vi en skrivning från utskottet som inte avvisar vårt förslag. Det vi här redovisar är något som man skulle kunna kalla en morot som vanliga konsumenter behöver för att stimuleras att lämna tillbaka sina gamla batterier. Fru talman! Jag vill ta upp ytterligare en delfråga. Enligt propositionens förslag skall de avgifter som inflyter i ett sådant system läggas in i det som kallas batterifonden hos riksgäldskontoret. Det låter väldigt fint med en fond. Man tänker sig någonting där pengar redovisas och där pengar placeras räntebärande. Detta är vad vi alla förutsätter. Jag skulle nu vilja ha ett besked från regeringspartiets företrädare i den här debatten: Kommer batterifondens pengar att placeras räntebärande? Det verkar vara en självklar fråga, men jag ställer den mot bakgrund av att bilskrotningsfonden, som ju har använts för viktiga miljövårdande uppgifter när det gäller den batteriinsamling som nu pågår, inte har pengarna placerade på räntebärande konto. På det sättet har sedan ungefär tio år landets bilägare, som ju faktiskt äger pengarna i den här fonden, gått miste om över 300 milj.kr. i räntor. Bilskrotningsfonden består i dag av 228 milj.kr. Det borde ha varit 539 milj.kr., som skulle ha kunnat användas för viktiga miljövårdande uppgifter. Men medlen finns inte därför att riksgäldskontoret inte har placerat pengarna räntebärande.

Fru talman! Nu diskuterar vi åtgärder mot miljöfarliga blybatterier. Att bly inte är särskilt bra vet vi alla, och vi skall försöka se till att det inte kommer in i näringskedjorna och i ekosystemen -- för då skapar det bekymmer. Sören Norrby sade här att romarna kanske kom på obestånd därför att de drack vatten med bly i, och att sjöfarare fick bly i sig genom mat i blylödda konservburkar. När Sören Norrby sade detta, kom jag att tänka på att det faktiskt ännu i dag finns blylödda konservburkar i svensk handel. Det är ett bekymmer som vi också borde tänka på i det här sammanhanget. Detta tas inte upp nu, och jag skall inte tala om det vidare, men jag vill bara konstatera att det är så. Det har här diskuterats om vi skall ha pantsystem eller inte. Som Ivar Virgin sade tidigare, är ju de borgerliga partierna överens om att vi skall ha ett pantsystem. Vid åtminstone ett par tillfällen har vi fått riksdagsuttalanden om att vi skall ha ett pantsystem, och regeringen har fått ett uppdrag i detta syfte. Men regeringen har i stället valt att göra upp med batteribranschen om andra åtgärder -- först när det gäller de små batterierna och sedan också när det gäller de nu aktuella batterierna, som är litet större. Från centerpartiets sida har vi i det här sammanhanget valt att förorda återlämningspremie, som i princip är ett pantsystem. Skillnaden är ganska liten. Man får betalt för att man lämnar tillbaka ett batteri som har använts. En avgift motsvarande premien tas ut vid försäljningen. Skillnaden är ju att de batterier som finns i handeln också kommer in på det här sättet. Det mål som regeringen har för sitt förslag är att man skall få in 95 % av batterierna. Det kan väl i och för sig vara bra, men egentligen borde målet vara 100 % -- det är ju det mål som vi skall arbeta för. Sedan kan man naturligtvis, som folkpartiet gör i sitt förslag, säga att vi i början borde ha in 125 %, för att vi också skall få in alla gamla batterier. Men jag förutsätter att regeringen, när den lagt fram sitt förslag, har utgått från att vi skall ha in 95 % av de batterier som kommer ut i handeln. Regeringen har inte bekymrat sig så mycket för de batterier som fanns ute hos konsumenterna. Det är en stor brist i sammanhanget, och det är därför som vi har sagt att en återlämningspremie borde tillkomma. Regeringen tror ju inte riktigt själv på sitt förslag, för i propositionen skriver man att om inte det som man har föreslagit går bra, så skall man i nästa omgång tillämpa systemet med återlämningspremie. Vi tycker att det hade varit riktigt att ta till det med en gång. Men vi tycker också att man borde styra utvecklingen mot bättre batterier -- mot batterier som inte innehåller bly och som inte är så miljöfarliga -- genom att ha styrande avgifter. Enligt vad vi har fått reda på finns det alternativ -- nickel-hydridbatterier och litiumbatterier. Man skulle kanske också kunna tänka sig andra tändsystem, och andra system över huvud taget för motorerna, så att man kom ifrån batterierna med bly, som är till besvär för miljön, för människor och naturligtvis också för djur. Men det har inte varit möjligt att få majoritet för detta synsätt. En majoritet i riksdagen har ändå klart för sig att styrande miljöavgifter är någonting som är värt att använda, och en väg att nå fram till renare och bättre miljö och renare varor. Fru talman! Jag skall inte bli långrandigare i detta sammanhang. Det har sagts mycket, och vi har diskuterat dessa frågor tidigare. När det gäller pant eller inte pant är ståndpunkterna klara. Regeringen har inte fullföljt de uppdrag man har fått av riksdagen. Man har gått andra vägar för att nå samma mål i och för sig. Men jag tror att det hade varit bättre om man hade valt det system som riksdagen uttalade sig om tidigare. När riksdagen den gången fattade beslut, så fanns det ett system som Nordiska rådet hade låtit utarbeta i fråga om pant på batterier. Fru talman! Dessa saker tar vi nu upp i reservationerna 7 och 9. Jag inskränker mig här till att yrka bifall till reservation 9.

Fru talman! Marknadsmekanismerna i praktiken skiljer sig från marknadsmekanismerna i teorin på så vis att de inte fungerar. Just miljöproblemen är, tycker jag, mycket tydliga exempel på hur marknadsmekanismerna inte förmår att på ett riktigt sätt hantera svåra problem. Här har vi en produktion av batterier som, enligt vad vi alla vet, på lång sikt är förödande för vår jord, för oss själva och för kommande generationer. Men marknadsmekanismerna förmår inte styra bort från användningen av dessa batterier. Det behövs ett starkt samhälle, som griper in och på olika sätt korrigerar dessa marknadsmekanismer. Denna samhällsstyrning kan naturligtvis vara av många olika slag. Det kan vara lagar, förordningar, kontroll, tillsyn och även ekonomiska styrmedel. Andra talare här har kommenterat att propositionen har dröjt mycket länge och att det, när förslaget kommer, är miljöavgift och inte pant som föreslås. Jag delar uppfattningen att det viktiga nu är att det i praktiken händer någonting, och att det är att föredra att pröva det här systemet med avgifter framför att skicka tillbaka förslaget och be om ett nytt förslag, vilket ytterligare skulle försena den här processen. Dessutom tror jag att miljöavgifter har en fördel, nämligen att de kan vara något enklare att administrera. Att bygga upp ett pantsystem kan innebära en mer byråkratiskt krånglig hantering. Kanske är jag också mer optimist än en del av de tidigare talarna här. Jag tror nämligen att det inte måste vara ett personligt ekonomiskt incitament för att människor skall vara beredda att lämna tillbaka batterier. Jag tror faktiskt att miljömedvetenheten i vårt samhälle i dag är så pass stark att människor av hänsyn till miljön mycket väl kan tänka sig att vara med och lämna tillbaka de här batterierna utan pantavgiften. Utan tvivel är det kostsamt att ha denna återvinning, att ta hand om de här batterierna. Råvarupriserna sjunker. Ökade krav på miljöhänsyn vid hanteringen gör att den blir kostsam. Därför behövs denna miljöavgift för att finansiera arbetet med insamling och omhändertagande. Vi tycker alltså att det i alla fall är bra att någonting äntligen händer när det gäller de blyhaltiga batterierna. Det är en formulering i betänkandet som kommer från propositionen och som jag tycker är väl värd att lägga på minnet. ''Åtgärder för att användningen av miljöfarliga blybatterier på sikt skall kunna upphöra'' står det. Alldeles riktigt, det är dit vi måste komma, att vi över huvud taget inte använder sådana batterier. Vi delar från vänsterpartiets sida helt och fullt den inställningen, men vi är mycket tveksamma till om det som föreslås i propositionen och som utskottets majoritet ansluter sig till verkligen räcker. Det är mycket mycket vagt, därför att en miljöavgift på de befintliga batterierna kan inte på något sätt vara tillräcklig för att få till stånd den utvecklingen. Det behövs ett mer intensivt arbete med att ta fram alternativ. Miljöministern skrev i propositionen att hon har för avsikt att tillsätta en utredning för att följa upp och utvärdera teknikutvecklingen i fråga om alternativa batterityper. Det är i klartext ingenting annat än att man skall sammanställa det som redan finns gjort. Vi menar från vänsterpartiets sida att det är helt otillräckligt. Vad som behövs är ökade insatser, mer resurser till forskning och till utveckling av alternativ. Vi tycker då att det rimliga sättet att finansiera de åtgärderna är att göra miljöavgiften högre än vad regeringen har tänkt sig. Det framgick inte av propositionen, men det kom fram vid utskottsbehandlingen att man tänker sig ett stort engagemang från ideella organisationer, från föreningslivet, i arbetet med att samla in batterier. Jag tycker att det är mycket bra. Jag tror också att det finns ett stort intresse hos föreningslivet att delta i det arbetet. Men i naturvårdsverkets utredning, som ligger till grund för propositionen, talas det hela tiden bara om en aktör. Det talas om ett bolag som skulle administrera den här hanteringen, och det föreslås att i detta bolag skall branschintressen vara representerade, återvinningsföretagen osv. Med utgångspunkt i det begränsade förslaget har vi i vänsterpartiet tyckt att det är väldigt viktigt att även miljöintressena blir representerade i bolaget. Eftersom det också i naturvårdsverkets utredning sägs att det är regeringen som skall forma villkoren för hur bolaget skall arbeta och i vilka former, har vi från vänsterpartiet tyckt att det vore lämpligt att riksdagen till regeringen skickade med tanken att miljöorganisationerna skall vara representerade i återvinningsbolaget. Utskottets majoritet avstyrker det yrkandet med i mitt tycke mycket märkliga motiveringar. Det skall bli intressant att få förklarat vad som egentligen är skälet till att man vill avslå detta, som vi ser det, självklara krav. Fru talman! Jag vill med detta säga att vi från vänsterpartiets sida står bakom de reservationer som jag har undertecknat, och jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 2, 10 och 12.